Fru talman! Utbyggnaden av barnomsorgen under de två senaste årtiondena är en av 1900-talets viktigaste sociala reformer. Den har varit bra för barnen, för kvinnorna, för männen och för hela samhällsekonomin. För kvinnornas del har framväxten av en kommunal barnomsorg varit en grundläggande förutsättning för den stora utmarschen i arbetslivet. Vi har ännu mycket långt kvar till verklig jämställdhet i Sverige, men utbyggnaden av barnomsorgen har åtminstone fört oss en bra bit framåt på den vägen. Den största delen av denna utbyggnad ligger nu bakom oss. Det finns ännu köer att kapa, men målet full efterfrågetäckning är i varje fall i sikte, och riksdagen har t.o.m. utpekat ett årtal då det målet skall vara uppnått. Om den ambitionen råder numera enighet mellan partierna. Men hur skall barnomsorgen utformas, och vilken roll skall föräldrarna spela? När vi kommer till sådana frågor är enigheten inte lika stor. Från folkpartiets sida menar vi att valfriheten måste vidgas. Föräldrarna måste kunna anpassa sina arbetstider efter barnens och sina egna behov och välja mellan olika kombinationer av vård och tillsyn i hemmet samt vård, tillsyn och träning utanför hemmet. Det valet utfaller mycket olika för olika föräldrar samt även för samma föräldrar under olika skeden av barnens uppväxt. Utformningen av barnomsorgen lämpar sig därför sällsynt illa för likriktning och centralplanering. Tvärtom måste många olika valmöjligheter stå till buds och de avgörande besluten kunna träffas av dem som bäst kan bedöma konsekvenserna av olika lösningar, nämligen föräldrarna själva. Det är just för att öka flexibiliteten och valfriheten för småbarnsföräldrarna som vi, tillsammans med de andra borgerliga partierna, nu föreslår införande av ett vårdnadsbidrag. Det är inte ett belopp som täcker kostnaderna för barnomsorgen, utan det är just ett bidrag. Men det är ett ganska stort bidrag och bör därför kunna bli ett viktigt instrument i familjepolitiken och ett viktigt medel för att öka familjernas valfrihet. Vårdnadsbidraget på 15 000 kr. blir skattefritt för alla föräldrar som anlitar kommunal eller annan barnomsorg och har styrkta kostnader motsvarande det beloppet. För övriga blir bidraget beskattningsbart. I folkpartiet har vi tidigare arbetat för ett helt skattefritt vårdnadsbidrag. men vi är tillfredsställda med den här kompromissen, som innebär att vårdnadsbidraget blir skattefritt för de allra flesta. Det borgerliga förslaget dämpar en hel del orättvisor som i dag råder mellan olika barnfamiljer. Även för oss som är mycket starka anhängare av en utbyggd barnomsorg har det efter hand blivit svårare att förklara och försvara varför samhällets stöd till barnfamiljerna är så snett fördelat att somliga får mycket medan andra får nästan ingenting alls. Vi vet t.ex. att SACO och TCO-familjerna utnyttjar den kommunala barnomsorgen mycket mer än LO-familjerna. Familjepolitiken har därför varit ett område med en regressiv omfördelning, från familjer som har mindre resurser till familjer som har större resurser. Genom vårdnadsbidraget skapas nu ökad rättvisa mellan olika grupper av barnfamiljer, liksom mellan olika landsdelar. Förslaget om vårdnadsbidrag har väckt stor uppmärksamhet och sympati, och det har uppenbarligen skapat en rätt betydande nervositet inom det socialdemokratiska partiet. På annat sätt kan man knappast tolka den störtflod av osakliga motargument som har riktats mot förslaget under de senaste månaderna. Den störtfloden har också sköljt in över utskottets betänkande, som i denna del mer fått karaktären av en politisk pamflett än av ett normalt utskottsbetänkande. Eftersom texten i en hel del avseenden kontrasterar mot normal utskottsprosa kanske jag kan få tillägga att den inte härstammar från utskottets kansli utan från en eller annan ideologisk verkstad inom det socialdemokratiska partiet. Vad är det då för invändningar som man för fram mot förslaget om vårdnadsbidrag? En invändning går ut på att det skulle hämma utbyggnaden av barnomsorgen och rent av omöjliggöra den utbyggnad som riksdagen har fattat beslut om. Men den invändningen håller inte streck. Det står alldeles klart eftersom mer resurser kommer att hamna i händerna på barnfamiljerna genom det här förslaget. Deras möjligheter att efterfråga den barnomsorg som de önskar kommer att öka liksom också förutsättningarna för att barnomsorgen byggs ut precis i den utsträckning som föräldrarna själva önskar. Det finns ingenting i detta förslag som skulle innebära att resurser dras ifrån barnomsorgen. Tvärtom tillförs mér resurser föräldrarna och kan därigenom också komma att tillföras barnomsorgen. Den andra invändning som har framförts är att förslaget skulle vara fördelningspolitiskt orättfärdigt, att det skulle gynna de familjer där kvinnan är hemarbetande och missgynna de familjer där båda förvärvsarbetar. Detta kan förefalla riktigt i ett mycket statiskt perspektiv. Det är uppenbarligen så att från den ena dagen till den andra får den familj där en förälder för tillfället är hemma mer än en familj där man anlitar barnomsorg. Men ett sådant statiskt perspektiv är av flera skäl inte rättvisande. För det första måste man jämföra med dagens läge, där vi har ett system som i mycket stor utsträckning gynnar just den andra gruppen av familjer, nämligen den där båda föräldrarna förvärvsarbetar och anlitar barnomsorgen. För det andra måste man ta hänsyn till att alla föräldrar glider mellan dessa kategorier: under vissa perioder är en förälder hemma, under andra perioder är båda föräldrarna i förvärvsarbete. Därför handlar det inte om olika grupper utan om olika stadier i varje föräldrapars situation. Den tredje invändningen är att förslaget innehåller höga tröskeloch marginaleffekter och därför motverkar jämställdheten. Den invändningen är värd att ta på litet större allvar. Det är obestridligen sant att marginaloch tröskeleffekterna ökar genom det här förslaget. Det gör de genom varje reform som syftar till att stärka barnfamiljernas ekonomiska ställning. Även föräldraförsäkringen har i den meningen en marginaleffekt: när man går tillbaka från ledighet med 90-procentig inkomsttäckning till förvärvsarbete med 100 20 inkomst och därutöver måste betala barnomsorgstaxa, då minskar den disponibla inkomsten så att det blir en tröskeleffekt på över 100 96. Men vi har accepterat att det skall förhålla sig så, därför att vi anser — därom råder enighet i riksdagen — att föräldraförsäkringen är viktig och betyder mycket för de allra minsta barnens föräldrar. Det är med andra ord ett riktigt påpekande när man säger att det uppstår tröskeloch marginaleffekter med det här förslaget, och det är en invändning som bör tas på allvar. Men detta är helt enkelt en oundviklig konsekvens av varje reform som syftar till att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning. Vi måste på olika sätt motverka de kraftiga marginaloch tröskeleffekterna. Det kan vi göra t.ex. genom att minska marginalskatterna, genom att motarbeta inkomstrelaterade taxor i kommunerna och genom att försöka utveckla bostadsstödet i en sådan riktning att inte bostadsstödssystemet skapar oönskade marginaleffekter. En fjärde invändning som framförs av utskottets majoritet är att förslaget är krångligt och ökar byråkratin. Det är en tunn och svag invändning, därför att det är ett minimum av administration som krävs för att hantera förslaget. Att man får föra upp en inkomst på deklarationsblanketten och därefter dra av för kostnader utgör faktiskt inte någon betydande börda på familjerna. Jag är övertygad om att småbarnsföräldrarna kommer att bära den bördan med betydande jämnmod, om de får en förmån av det här slaget. I den allmänna debatten utanför riksdagen har man skjutit med grövre kanoner mot detta förslag. Man skrämmer upp föräldrarna med att avgifterna skulle höjas med mer än 12 000 kr. Det är helt osakligt. För den som läser vårt förslag framgår det klart att syftet är att någon höjning utöver dessa 12 000 kr. inte skall ske. Anne Wibble kommer här senare att redovisa förslagets ekonomiska konsekvenser för enskilda och kommuner. Man säger också i ena ögonblicket att detta förslag ger ynkligt litet pengar, bara 15 000 kr., som inte räcker till någonting. I nästa ögonblick tillägger man att förslaget skulle komma att binda kvinnorna vid spisen. Hur kan ett förslag som ger så ynkligt litet pengar binda någon enda person, vare sig kvinna eller man, vid spisen? Sanningen är att förslaget utgör ett bidrag till att öka föräldrarnas valfrihet och inte en täckning av alla de kostnader som uppstår. Därför har det inte heller de negativa effekter från jämställdhetssynpunkt som man har gjort gällande i den allmänna debatten. Fru talman! Det socialdemokratiska motförslaget går som bekant ut på att föräldraförsäkringen bör förlängas till att gälla i 18 månader. Låt mig gärna säga att också vi tycker att det skulle vara bra med en sådan förlängning. Men i valet mellan två kostsamma reformer anser vi att vårdnadsbidraget är viktigare. Föräldraförsäkringen löser ett problem för de allra yngsta barnen och deras föräldrar, medan vårdnadsbidraget hjälper föräldrarna under hela förskoleperioden. Vårdnadsbidraget är också avsevärt mera jämlikt än föräldraförsäkringen. Ju större del av familjestödet som fördelas enligt inkomstbortfallsprincipen, desto mer av pengarna tillfaller ju de föräldrar som har höga inkomster. Den flicka som studerar eller är arbetslös innan hon får det första barnet och som sedan med några års mellanrum får ytterligare två barn kan med den socialdemokratiska modellen få upp till 700 000 kr. mindre än den förälder som hade ett högavlönat arbete före första barnet. Får jag ställa en fråga till utskottets talesman Evert Svensson: Bekymrar det inte er att den socialdemokratiska modellen är så ojämlik, att den i så hög grad gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare? Det har sagts att det finns två olika modeller som står emot varandra i familjepolitiken. Men det är en sanning med modifikation. Jag vill påstå att det finns ett utmejslat förslag, nämligen det borgerliga, och en ytterst svag skiss, nämligen den som socialdemokraterna har linjerat upp på sin partikongress. Beträffande den borgerliga modellen vet vi precis när den skall införas och hur den skall finansieras. När det gäller den socialdemokratiska vet vi varken när den skall införas eller hur den skall finansieras. Som kammarens ledamöter kanske kommer ihåg, så valde vi från den borgerliga sidan att presentera finansieringen i två steg. Detta ledde till oerhörda utbrott från socialdemokratiska debattörer. Man sade att det fanns oklarheter i förslaget. I hastigheten glömde man bort att det egna förslaget på denna punkt präglas av en total oklarhet, eftersom vi inte har fått veta ett dyft om hur det skall betalas. Detta bör naturligtvis klaras ut före valet, om väljarna skall kunna ta ställning. Får jag därför ställa ytterligare ett par frågor till utskottets talesman: När skall föräldraförsäkringen förlängas? Hur skall denna reform finansieras? Eftersom dagens debatt är den sista stora familjepolitiska debatten före valet, borde väljarna ha rätt att få besked på denna punkt — om ni nu har något besked att ge. Uteblir svaren på dessa frågor, är ju också det ett besked. Fru talman! En invändning som har riktats mot förslaget om vårdnadsbidrag är att det skulle missgynna de föräldrar som har äldre barn. Tonåringar är som bekant dyrare i drift än småbarn, i varje fall vad gäller den egna konsumtionen. Mot denna bakgrund har man ibland sagt att en familjepolitisk reform hellre borde inriktas på skolbarnen. Låt mig erinra om att folkpartiet i år liksom tidigare år föreslår en höjning av barnbidraget. Vi tänker oss också en fortsatt ökning under kommande år. Vårt förslag för 1989 innebär att barnbidraget höjs till 6 360 kr. per år och att motsvarande höjningar genomförs beträffande flerbarnstilläggen. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 6 i socialutskottets betänkande 12 och i övrigt till hemställan i socialutskottets betänkanden.

Fru talman!

Detta uttalande är i sig inte unikt. Det går att hänvisa till en rad uttalanden som har gjorts sedan denna boks tillkomst, såsom Socialdemokratiska kvinnoförbundets program, uttalanden i andra programskrifter, propositionen Förskola för alla barn och likaså dagens betänkande. De svenska socialdemokraterna har när det gäller familjens roll i samhället egentligen kvar samma syn och samma tänkande som man tydligen hade år 1934. Jag vill citera några rader ur betänkandet om statsbidrag till barnomsorgen. Där har den borgerliga majoriteten i utskottet skrivit följande: ”Utskottet anser vidare att föräldrarnas önskemål bör vara styrande när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Många föräldrar önskar plats i familjedaghem för sina barn. Andra föredrar föräldrakooperativ eller annan alternativ barnomsorg. Ibland är verksamhet under en del av dagen till fyllest, i andra fall efterfrågas heldagsomsorg. Om föräldrarna skall kunna välja den omsorgsform för barnen som passar familjen bäst, måste således en mångfald alternativ kunna erbjudas.” Denna skrivning — där den borgerliga majoriteten i detta sammanhang har pekat på att föräldrarnas önskemål skall vara styrande — motsätter sig socialdemokraterna och kommunisterna i olika reservationer. Jag skulle också vilja hänvisa till den debatt som för närvarande pågår i Linköping och som framför allt gäller frågan huruvida dagbarnvårdare skall få räkna in egna barn i det underlag som skall berättiga till ersättning från kommunen. Som bekant har kammarrätten gått emot Linköpings kommunfullmäktiges beslut, där man alltså vill ge ersättning för också egna barn som får tillsyn inom ramen för denna verksamhet. Detta berör 490 barn och 250 dagbarnvårdare, eller dagmammor. När detta beslut föll i kammarrätten lär biträdande socialministern ha gjort mycket positiva uttalanden. Han menade att detta var ett bra beslut. Det visar återigen att socialdemokraterna i princip i detalj vill styra familjepolitiken och familjerna. Här har man kommit överens om en bra lösning som fungerar bra och som bidrar till att lösa problemen med barnomsorgen i Linköping. Nu får man inte fortsätta, för denna lösning passar inte enligt den barnomsorgsmodell som den socialdemokratiska regeringen och den socialistiska riksdagsmajoriteten står för. Det är egentligen ingenting annat än en förmyndarregering gentemot svenska barnfamiljer som gör sig gällande utifrån den socialdemokratiska familjepolitiken. Synen på familjen är givetvis en ideologisk fråga. Jag tror att socialdemokraterna har haft tur på det sättet att svenska folket inte i någon stor omfattning känner till hur långtgående socialistiska ambitioner som svensk socialdemokrati egentligen har när det gäller den övergripande inriktningen av familjepolitiken. Trots att det finns uttalanden i olika sammanhang är det nog så att Gunnar Strängs doktrin, att det gäller att inte knäppa ner byxorna och visa rumpan, används också i detta sammanhang. Men om vi går till botten med socialdemokratisk familjepolitik finner vi att denna styrande ambition ständigt återkommer gentemot familjen, gentemot föräldrarna. Och detta är allvarligt. Det tyder på att ju snabbare vi kan få en annan majoritet i riksdagen, desto snabbare kan vi få en familjepolitik som bygger på föräldrarnas valfrihet, en valfrihet som skulle gynna såväl barnfamiljerna som samhället i stort. Fru talman! När det gäller utformningen av det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag m.m. har socialdemokraterna, efter det att detta förslag lades fram, skrivit i tidningarna och rest land och rike runt och försökt misstänkliggöra det här förslaget. Vi får väl acceptera det — det ingår ju så att säga i politikens spelregler, men nog skulle man önska litet mer saklighet i dessa sammanhang. Det intressanta är att när det gäller konkreta förbättringsförslag har svensk socialdemokrati stått ganska tomhänt. Nu har man helt plötsligt hafsat fram förslaget om en med sex månader förlängd föräldraförsäkring, som skall ställas i relation till vårt förslag om vårdnadsbidrag i sex år. Så säger man att det egna förslaget skulle vara betydligt bättre. Det är allvarligt att socialdemokraterna, samtidigt som de går ut och kritiserar det borgerliga förslaget för brister och felaktigheter, inte är beredda att redovisa effekterna av sitt eget förslag. Det är möjligt att ni inte har haft tid. Jag vill emellertid ställa ungefär samma frågor som Daniel Tarschys ställde beträffande det förslag som socialdemokraterna nu försöker plocka fram inom loppet av en viss tidsperiod. Förutom ett svar på frågan när ni räknar med att presentera helheten, är det angeläget att få besked om hur mycket förslaget kostar och hur det skall finansieras. Hur kommer ert förslag att drabba kommunerna? Hur kommer det att drabba löneutrymmet, om man skall finansiera det via höjda arbetsgivaravgifter? : Detta är frågor som ni måste ge svar på. Ni kan inte fortsätta att enbart argumentera mot det borgerliga förslaget. Jag vill också fråga: Vilka marginaleffekter får det socialdemokratiska förslaget? Vi vet att marginaleffekterna i vissa lägen blir precis lika stora och t.o.m. större än motsvarande effekter av det borgerliga förslaget. Det är angeläget att ni nu också presenterar full kostnadstäckning, något som ni ju tidigare har efterlyst när det gäller vårt förslag. Vårt förslag är heltäckande och har redovisats till alla delar. Vi har rätt att kräva att socialdemokraterna också presenterar en heltäckande bild av sitt eget förslag. Fru talman! På vilka grunder och för vilka mål står det borgerliga förslaget? Först och främst innebär förslaget en ökad valfrihet för föräldrarna när det gäller möjlighet att välja arbete, att välja barnomsorg. Sparbanksföreningen har gjort beräkningar utifrån detta förslag som visar de positiva effekterna för olika familjetyper. Det är alltså beräkningar på objektiva grunder. Jag skall inte räkna upp de olika utslag som därvid har presenterats, men det är intressant att konstatera att man ger ett klart besked om de positiva effekterna. Det borgerliga förslaget skapar valfrihet i barnomsorgen. Det markerar föräldraansvaret. Det innebär också bättre möjligheter för de föräldrar som vill förvärvsarbeta. Förslaget skapar en ökad rättvisa. Allt detta är mycket viktigt när det gäller stödet till familjepolitiken, stödet till barnomsorgen. Socialdemokraterna klagar över att kommunalpolitikernas ansvar och inflytande minskar. Personligen tar jag de varningarna med knusende ro. Det är ju föräldrarnas ansvar och möjligheter som ökar. Att kommunalpolitikerna då får hand om litet mindre pengar att administrera, om föräldrarna väljer en annan form av barnomsorg än den kommunala, tycker jag inte är något negativt. I detta sammanhang står vi på föräldrarnas sida. Det är intressant att se att det i stor utsträckning är LO-kollektivet som missgynnas av den socialdemokratiska politiken och faktiskt tjänar på det borgerliga förslaget till en bättre familjepolitik. Det borgerliga förslaget innebär att det blir bättre för barnen. I och med att mamma och pappa får mer att säga till om kan de lösa barnomsorgsfrågan på ett sätt som passar deras barn bäst. Det kan gälla något så viktigt som infektionskänsliga barn som inte passar in i stora grupper i barnomsorgen. Det kan naturligtvis också vara andra grunder som styr önskemålen när det gäller rätten att välja barnomsorg. Det borgerliga förslaget leder också till att det blir bättre för personalen. Om man t.ex. går in i yrket som förskollärare och enbart är hänvisad till en enda arbetsgivare därför att statsmakterna styr barnomsorgen, så är det i grunden negativt för denna yrkesgrupp. Genom att det skapas alternativ kan de som i unga år väljer detta viktiga yrke få ökade möjligheter att välja arbetsgivare och ökade möjligheter att utvecklas när det gäller olika slags pedagogik inom barnomsorgen. Man får därigenom en ökad flexibilitet i sin yrkesroll. Detta är en oerhört viktig följdeffekt av förslaget som sådant. Till sist vill jag peka på att förslaget innebär att man bättre klarar av att täcka behovet av barnomsorg. Med den socialdemokratiska mer enkelriktade, stelbenta synen på hur frågan om barnomsorgen skall lösas tar det längre tid att uppnå målet än med det förslag som vi har presenterat. Vårt förslag ger ökad flexibilitet och skapar större möjligheter att klara av barnomsorgen inom ramen för föräldrarnas önskemål. Det ger möjligheter till nya organisationsformer och olika alternativ. Därigenom kan vi snabbare öka utbudet av barnomsorgsplatser, totalt sett, och det behövs. Vi vet ju att även om vi har klarat av att tillgodose en stor del av barnomsorgsbehovet så finns det fortfarande kvarstående behov. Vårt förslag är också positivt från jämställdhetssynpunkt, även om socialdemokraterna försöker att hävda motsatsen. Jag tycker personligen att när socialdemokraterna menar att en ekonomisk politik som innebär en ökad valfrihet för familjen skulle vara något negativt ur jämställdhetssynpunkt, så undervärderar man kvinnan. Denna inställning har kommit till uttryck bl.a. i en artikel härförleden i en av våra stora tidningar. Man menade där att det inte är bra med ett vårdnadsbidrag, eftersom det stärker familjens ekonomi på ett sådant sätt att kvinnan inte behöver gå ut i förvärvslivet. Jag tycker att man har gått alldeles för långt, när man för ett sådant resonemang. Man nedvärderar kvinnan. Och man nedvärderar den positiva jämställdhetsdebatten. En ökad valfrihet för familjen inom ramen för en bättre ekonomisk situation ökar jämställdheten och skapar bättre förutsättningar för familjen som helhet att klara av sin situation. Fru talman! Till sist vill jag också peka på andra behov som föreligger när det gäller ambitionerna att förbättra familjepolitiken. Jag tänker nu på vad utskottet skriver om de äldre barnen, alltså de som inte får del av vårdnadsbidrag eller förlängd föräldraförsäkring. På den punkten har vi från moderata samlingspartiets sida presenterat ett förslag till skattepolitik som ger en väsentlig förstärkning av köpkraften hos barnfamiljerna, ett skatteförslag som innebär skatt efter försörjningsbörda; är man fler i familjen skall man också betala mindre skatt. Vi tycker att detta är rimligt, och vi menar också att detta är en riktig väg att slå in på när det gäller förbättrat konsumtionsstöd. Jag vill också peka på vår reservation, i vilken vi menar att barnfamiljer skall ha vidgad rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstens principer. Om föräldrar med två eller tre barn föredrar att ta hand om barnen själva i hemmet men har en ekonomisk situation som inte möjliggör detta utan att de får ett litet tillskott inom ramen för biståndsparagrafen i socialtjänstlagen, då är det rimligt att familjen i det läget också får detta bistånd. Föräldrarna har ju då valt denna form av barnomsorg. I detta sammanhang skulle jag gärna vilja fråga Evert Svensson om definitionen på vissa begrepp, t.ex. definitionen av arbete. Utskottsmajoriteten skriver att man måste gå ut i förvärvslivet och ta ett arbete om man över huvud taget skall vara berättigad till bistånd. Min fråga är då: Är det inte arbete att vårda barn i hemmet om det är ens egna barn? Varför är det ett arbete att vårda andras barn om det inte är ett arbete att vårda de egna? Jag går inte så långt att jag anser att man skall ha generell ersättning för att man vårdar egna barn, men om man väljer den livsformen och under en kort period behöver ett samhällsstöd vid sidan av de generella stödåtgärderna, då är det också rimligt att man enligt biståndsparagrafen kan få ett sådant tillfälligt stöd. Fru talman! Familjepolitiken är viktig; den blir en viktig fråga inför det val som förestår, och vi skall företa viktiga omröstningar i denna kammare. Om det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag och de åtgärder som blir följden av förslaget vinner kammarens bifall då innebär det att svenska barnfamiljer från årsskiftet 1988—1989 kan få en betydligt förbättrad ekonomisk situation, en betydligt förbättrad valfrihet när det gäller familjepolitiken i stort. Detta är ett bra förslag. Jag är övertygad om att svenska barnfamiljer också tycker att det är ett bra förslag. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande och där vi moderater finns med som reservanter.
Fru talman! När vi i vårt land talat om trygghet, och det har vi gjort ganska länge och också haft anledning att göra, då har vi upplevt det som något typiskt svenskt och som en viktig del i välfärdsbygget. Men på område efter område har känslan av trygghet börjat försvagas. Samhällets uppgift är ju att ge grundtrygghet. Det står inte i motsats till samhällets skyldighet att ge sina invånare frihet. Tvärtom är det så att en viss trygghet t.ex. i ekonomiskt avseende ger frihet. När man från en del håll hävdar att tryggheten förkväver friheten, då är det ofta inte sin egen trygghet man kritiserar — den är ofta väl tillgodosedd. Det är på flera områden otryggheten har trängt sig in som en ovälkommen och objuden gäst. Det gäller inte främst den ekonomiska otryggheten, även om den kan vara kännbar när pengarna inte räcker till. Annars är det lätt så att det är de ekonomiska frågorna som helt dominerar politiken och den offentliga diskussionen. På område efter område upplever människor otrygghet, och detta tyder på allvarliga brister i samhället. Många upplever t.ex. otrygghet i skolan. Det finns på många håll en normlöshet som helt och hållet har löst upp det hämmande betsel som regler och normer utgjorde när de inplanterades på ett tidigt stadium i hemmen och satt i ryggraden. Det är dags att åter upptäcka att föräldrarna finns och att de utgör en resurs som när den tas i anspråk skapar glädje och tillfredsställelse. Att samhället inte klarar sig utan att den resursen utnyttjas till fullo står väl numera helt klart. Föräldrar kan inte ersättas av aldrig så många socialarbetare eller poliser. Föräldrar måste åter få bli föräldrar. För detta behövs samhällets stöd. Rollen som förälder är lika viktig som yrkesrollen, ja, egentligen viktigare, för som förälder är man oersättlig. Allt fler konstaterar nu att det är hög tid för införande av ett vårdnadsbidrag. Det skulle innebära ett trendbrott, en riktningsförändring, en ny ansats som ett komplement till den i och för sig värdefulla barnomsorgen. Det skulle fungera som en signal med innebörden att barn måste få ta tid och plats — en nyttig påminnelse om att uppgiften att sätta barn till världen och fostra dem är en fantastisk men ansvarsfull uppgift. Ett samhälle som genom ett vårdnadsbidrag och utbyggd barnomsorg skapar valfrihet och utrymme för barnen i samhället tillåter en harmonisk kombination av arbete i hemmet och arbete på arbetsmarknaden. Ett sådant samhälle erkänner människors rätt att förverkliga sig både i yrkeslivet och i föräldrarollen — båda föräldrarnas rätt. Vårt förslag om vårdnadsbidrag innebär, som de flesta vid det här laget känner till, att man får 15 000 kr. per barn och år till dess att skolan börjar vid sju års ålder. Detta skall ge ATP-år och rätt till avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Låt oss tänka oss en trebarnsfamilj med barn i åldrarna ett, tre och fem år som ett belysande exempel. Denna familj får under två år 45 000 kr. Detta ger en viss möjlighet att utforma barnomsorgen enligt familjens egna önskemål. Det ger frihet att placera alla tre barnen i kommunens daghem, om familjen tycker att det är bäst, eller i någon form av alternativ barnomsorg. Det ger också en viss ersättning för den som väljer att förkorta sin arbetsdag och för den som väljer att stanna hemma några år hos barnen då de är små. Detta innebär en efterlängtad större valfrihet gentemot det system som socialdemokrater och vpk ihärdigt slår vakt om. Motiven till motståndet mot ökad valfrihet för föräldrar med små barn är något dunkla. Det är som om en stor, pedagogisk plan som går ut på att fostra alla föräldrar och barn i en och samma riktning hotades. Detta antyder att det måste ligga starka ideologiska motiv bakom motståndet. Vilka de motiven är är det inte så lätt att bli klok på då man läser utskottsbetänkandet, men att ord som valfrihet och mångfald och föräldrars bestämmanderätt över barnens fostran inte precis tillhör de ord som lämpar sig som beskrivning står helt klart. Ett resultat av vårt förslag skulle bli att de gigantiska summor som barnomsorgen kostar och som för närvarande fördelas på ett så upprörande orättvist sätt, skulle fördelas lika till alla förskolebarn i hela landet. Som det nu fungerar kan en kommun få sju gånger mer per barn än mindre gynnade kommuner. Med ett sådant system säger utskottsmajoriteten sig vilja öka jämställdheten och jämlikheten. Dessutom är det ca 40 96 av alla förskolebarn som får mycket litet eller nästan ingenting alls av de ca 18 miljarder som barnomsorgen kostar. Vårt förslag innebär därför en oerhörd regional jämställdhetsförbättring, medan fördelningen av pengarna hittills i stort sett har sammanfallit med den koncentrationspolitik som bedrivits. Vårt förslag skulle innebära ett brott i den koncentrationspolitik som också har präglat familjepolitiken. Men det är framför allt ett brott i ett annat avseende. Det tar konsekvensen av ett synsätt som alltför länge har varit ställt på undantag — nämligen att arbetet med barnen i det egna hemmet har samma dignitet som någonsin något annat samhällsnyttigt arbete. Det undanröjer det upprörande förhållandet att om t.ex. en fyrabarnsförälder, man eller kvinna, utför ett arbete utanför hemmet, det må vara som butiksbiträde, bokhandlare eller byrådirektör, räknas det som arbete men inte allt arbete de utför om de väljer att vara hemma några år medan barnen är små. Detta är en absurditet som kommer att undanröjas med vårt förslag. Men strider inte detta mot jämställdheten? Är det inte en kvinnofälla som det gemensamma borgerliga förslaget gillrar? Vi anser inte det. Tvärtom ställer vårt krav på ett erkännande av arbetet med barnen i hemmet som en fullvärdig arbetsinsats fullt i paritet med varje annan samhällsinsats speciella anspråk på en omvärdering inom såväl näringslivet som arbetslivet i stort. Vad man egentligen säger med det här förslaget är att samhället som helhet äntligen skall ta tillbörlig hänsyn till det faktum att samhällets fortlevnad förutsätter att det föds barn i vårt land. Det är ett väsentligt faktum vid all samhällsplanering att det är en produktion som är lika viktig och vital som någonsin någon annan produktion, av t.ex. bilar. För bilsamhället planeras det och byggs vägar. På samma sätt borde det vara självklart att samhällets olika delar anpassas så att den väsentliga del som barnen och familjen innebär får sin rättmätiga plats. Hittills har barn och familj ensidigt fått inrätta sig efter yttre arbetsliv och näringsliv. Det borde egentligen bli tvärtom. Barns behov av föräldrar och föräldrars behov av barn måste prioriteras mycket högre. Det skulle samhället som helhet ha nytta av på längre sikt. Sammantaget innebär vårt förslag att friheten för föräldrar att själva välja hur de vill gestalta sitt liv och uppfostra sina barn skulle öka. Vårt förslag tar också tillbörlig hänsyn till att barn kräver tid och kraft och engagemang och att samhället därför bör inrättas efter det. Föräldrauppgiften innebär ju så stora personliga lyckomöjligheter. Att under några snabbt flyende år få ägna sig åt den väsentliga rollen i livet kan ge livskvalitet åt den som väljer det. Som det nu är, är det stora svårigheter för många människor med långa arbetsdagar och långa arbetsresor att orka med familjeansvaret när man kommer hem, trött och slutkörd. Jag är övertygad om att många äntligen skulle vilja se en förändring av detta. Att samhället hittills inte tagit tillbörlig hänsyn till dessa förhållanden hänger nog samman med att det är just kvinnor som drabbats av dessa samhälleliga missförhållanden, och det hänger också samman med att det knappast är kvinnor som varit beslutsfattare bakom de ordningår som hittills alltför länge har rått. Det räcker med att kasta en blick på fackliga kongresser och arbetsgivarekongresser av olika slag — där råder en helt förkrossande manlig dominans. Man kan uttala en suck om att ett ökat kvinnligt inflytande i dessa församlingar nog skulle öka förståelsen för vad föräldrarna, både man och kvinna, behöver för att kunna vara just föräldrar. Jag vill nu ställa samma fråga som Daniel Tarschys och Göte Jonsson har gjort: Hur ser det socialdemokratiska familjepolitiska förslaget ut? Hittills har ju socialdemokraterna varit ytterst tomhänta, och ännu finns inget konkret förslag. Nu gäller det alltså ett beskattat vårdnadsbidrag, som skall ge rätt till ATP-år och som ger ökade möjligheter att välja barnomsorg — kommunal eller privat. Under de borgerliga regeringsåren togs en rad viktiga initiativ på familjepolitikens område, vilket vi också understryker i vår gemensamma reservation: — En rätt till ledighet för vård av barn infördes. Föräldrar fick härigenom möjlighet att förkorta sin arbetstid till normalt sex timmar per dag. Aga av barn förbjöds i lag. Genom en fortsatt utbyggnad av den kommunala barnomsorgen fördubblades antalet daghemsplatser från 81 100 år 1976 till 163 500 år 1982. Samtidigt ökade antalet platser för förskolebarn i familjedaghem från 59 200 till 97 000. - Genom en kraftfull satsning på omsorgen av skolbarn i åldern 7-12 år ökades antalet platser i fritidshem och familjedaghem från 50 000 år 1976 till 104 400 år 1982. — Rätt till ATP-år för vård av egna barn infördes. Dessutom infördes ett statsbidragssystem, som tillerkände alternativ i barnomsorgen likabehandling med den kommunala barnomsorgen. Denna rad av initiativ har i många fall häftigt bekämpats av socialdemokraterna när de presenterades här i kammaren på samma sätt som nu förslaget om ett beskattat vårdnadsbidrag. Det gällde flera av förslagen — flerbarnstillägget, sextimmarsdag för småbarnsföräldrar, ATP-år, för att nämna några. Så var det också med alternativ i barnomsorgen, t.ex. föräldrakooperativ. Det var inte så länge sedan som socialdemokraterna häftigt argumenterade mot dessa. Men efter hand så har de accepterats och t.o.m. tjänat som en fjäder i hatten för socialdemokratin. Det grundmurade stöd ute bland människor som vårt förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag sedan länge har haft lovar gott för framtiden när det gäller genomförandet. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 5 i betänkandet 12 ochi Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! För 23 år sedan hade jag min första dust i daghemsfrågan. Då var min dotter Pia ett år, och jag ringde Huddinge kommun för att ställa mig i kö för dagis. Jag kopplades till den enda tjänsteman som fanns, och hon frågade mig som första fråga om jag var gift. Ja, det var jag ju. ”Vad skall ni då med en dagisplats till — är ni gift är ni ju försörjd”, sade hon. Ja, sade jag, men jag vill läsa färdigt på min examen. ”Men då är ni ju inte riktigt klok”, sade tjänstemannen, ”tror ni att ni kan få en dagisplats om ni både är gift och dessutom bara skall studera?” Så slängde hon på luren. Efter samtalet var jag helt tillplattad och bara grät av förtvivlan — och så småningom av ren ilska. Det här var alltså för 23 år sedan. Så är det ju inte nu. Nu spelar det ingen roll om man är gift eller inte, om man studerar eller inte. Man har i varje fall rätt till en plats — om det nu finns någon plats. Fortfarande spänner nämligen kötiderna över år. För 23 år sedan fick jag vänta i fyra år på en daghemsplats. Väntetiden har väl kortats ned. Men köerna finns fortfarande kvar, och fortfarande får bara ca 30 90 plats på daghem och endast 13 4 på fritidshem. Dessa siffror visar att barnomsorgsutbyggnaden går och har gått med snigelfart, trots att en hel del har hänt vad gäller både attityder och utbyggnad och trots att förvärvsfrekvensen när det gäller kvinnor ligger på närmare 90 20 — alltså lika högt som för männens del. För 23 år sedan var det ovanligt att kvinnor med småbarn förvärvsarbetade. I varje fall fick man försvara sig, för detta var någonting som ifrågasattes. Jag har hållit åtskilliga tal om barnomsorgen här i kammaren. Detta tal torde vara det sista. I de flesta av mina tal har jag fört fram vpk:s förslag till hur man skall klara utbyggnaden. Vi har nämligen föreslagit lagstiftning. Därmed skulle alla barn garanteras en plats och kommunerna skulle tvingas bygga ut. Vidare har vi föreslagit mycket högre statsbidrag till kommunerna för att garantera både kvalitet och kvantitet. Utan dessa två saker kommer vi aldrig att klara av att bygga ut tillräckligt mycket. Det går inte att lita på kommunerna. Det har tidigare siffror visat, och det visar också alla i dag tillgängliga siffror. Det fanns sådana uppgifter även för många år sedan. Planen om alla barns rätt till barnomsorg senast 1991 kommer inte att kunna hållas. Den förra barnomsorgsplanen slog fel med, tror jag, 80 96. Hur stort glappet blir den här gången vet man ännu inte. Men löftet till barnen och deras familjer kommer inte att kunna hållas. nen få plats på daghem 1991 — och detta efter 20-25 års debatt om daghemsutbyggnaden. Vidare räknar socialstyrelsen med att 15 926 av skolbarnen får en plats samma år på fritidshem. Om man räknar med familjedaghemmen, kommer man fram till att 51 92 av förskolebarnen kommer att få plats antingen på daghem eller på familjedaghem 1991. Men fortfarande — om man nu vill ha familjedaghem =— fattas det alltså omsorg för 50 96 av förskolebarnen. På många håll sker det en försämring av barnomsorgens kvalitet. Den redan alltför låga personaltätheten blir nu ännu lägre på grund av sjukvakanser, vikariebrist och överinskrivning av barn. 25 9e av personalen slutar under en femårsperiod och många återvänder aldrig till omsorgsarbetet. För att uppnå en bra och likvärdig kvalitet inom barnomsorgen i hela landet menar vi i vpk att det måste utfärdas bindande normer för personaltäthet, barngruppsstorlek och ytnormer. Förut var ytnormerna lagstadgade, men så är det inte längre. Det har gjort att barnen har fått en mindre yta att röra sig på, samtidigt som fler barn har skrivits in i barngrupperna. Herr talman! Det är framför allt statsbidragsreglerna som styr både utbyggnaden och kvaliteten när det gäller barnomsorgen. Vi i vpk menar att statsbidragen måste vara utformade så, att de rejält gynnar både en kvantitativ och en kvalitativ utbyggnad. Därför måste statsbidragen vara tillräckligt stora. De måste också kopplas ihop med nämnda bindande miniminormer för personaltäthet, ytstorlek och barngruppsstorlek. Vi föreslår dels ett driftsbidrag, dels ett anordningsbidrag. Driftsbidraget skulle, menar vi, täcka 75 96 av de faktiska driftskostnaderna. På så sätt skulle kommunernas personalkostnader täckas. Anordningsbidraget borde utgå med 300 000 kr. per avdelning när det gäller daghem och fritidshem. Behovet av att utbilda personal hänger givetvis samman med kraven på barnomsorgens utbyggnad och personaltätheten. Utbyggnaden av barnomsorgen är beroende av tillgången på utbildad personal. Socialstyrelsen har gjort beräkningar som visar på ett behov av 13 000 förskollärare och 9 200 barnskötare fram till år 1991 — ett skriande behov med andra ord. I budgetpropositionen föreslår regeringen utbildning av 3 096 förskollärare kommande budgetår. Skillnaden är alltså mycket stor mellan behovet av personal och personaltillgången i dag — och i framtiden. För att kunna täcka det stora personalbehovet borde utbildningen dimensioneras, menar vi i vpk, till 5 000 utbildningsplatser. Dessutom måste man göra upp en plan för ett utökat intag till förskollärarutbildningen. Regeringen har gett riksrevisionsverket i uppdrag att belysa vissa frågor — det gäller då de kommunala avgifterna inom bl.a. barnomsorgen —, och det är bra. Men det behövs konkreta åtgärder nu för att få ett stopp på de orättvisa och orättfärdiga barnomsorgstaxorna. Taxorna varierar kraftigt mellan olika kommuner. 1986 redovisade tidningen Vi Föräldrar skillnader på närmare 22 000 kr. under ett år mellan en daghemsplats i Vilhelmina och en daghemsplats i Ulricehamn. Det kan hända att de här siffrorna inte är precis desamma i dag. Men att nämnda storleksordning gäller beträffande skillnaderna i taxor råder det inget tvivel om. En ”normal” tvåbarnsfamilj i Vaxholm exempelvis betalar i dag 1 655 kr. per månad för barnomsorgen, medan en motsvarande familj i Landskrona bara betalar 562 kr. Vi i vpk menar att all barnomsorgsverksamhet bör vara avgiftsfri för föräldrarna. I stället skall den finansieras via skatten. Vi menar att överläggningar måste komma till stånd mellan staten och kommunerna i syfte att trappa ned avgifterna — och då med siktet inställt på nolltaxa inom en femårsperiod. Herr talman! Vi i vpk har under många år föreslagit att barnbidraget skall motsvara 25 20 av basbeloppet. För något år sedan höjdes barnbidraget kraftigt och motsvarade då i det närmaste den nivå som vi under många år kämpat för. För att nå upp till den nivå som gällde vid den senaste höjningen måste barnbidraget i år höjas med 630 kr. per barn och år. Ett barnbidrag på 6 450 kr. per barn och år motsvarar nämligen de 25 96 av basbeloppet som vi vill ha. Vidare har vi föreslagit att barnbidragets beloppsnivå indexregleras, så att man slipper ständiga urholkningar och ständiga uppjusteringar i efterhand. Herr talman! Det har talats en del om vårdnadsbidrag här i dag och det blir väl fler inlägg där den frågan tas upp. Socialstyrelsen har gjort beräkningar som visar att bara 34 26 av barnen får en plats på daghem 1991. När barnomsorgens kvalitet hotas kommer borgerligheten med sitt förslag till vårdnadsbidrag, som ytterligare hotar både utbyggnaden och kvaliteten. Statsbidraget till barnomsorgen skall minska med 12 000 kr. per plats och år för att finansiera detta vårdnadsbidrag, som ger 41 kr. per dag. Det är mellan en tredjedel och hälften av statsbidraget som försvinner med borgarnas vårdnadsbidrag. Det innebär höjningar av barnomsorgstaxorna — kanske tredubbla höjningar — för att detta mycket dyra förslag på 8,5 miljarder skall kunna finansieras. Vårdnadsbidraget ger bara fördelar för dem som är välbeställda och för de få som inte behöver barnomsorg. Det är faktiskt 85 960 av kvinnor med barn i förskoleåldern som förvärvsarbetar, och de vill ha en utbyggd barnomsorg för att klara både omsorgen och sitt förvärvsarbete. Vårdnadsbidraget är en individualistisk lösning, när det i dag behövs mycket mer kollektiva lösningar. I förslaget till vårdnadsbidrag visar borgarna hur de står ideologiskt i förhållande till den kollektiva barnomsorgen. Det är ett reaktionärt förslag och en kvinnofälla. Det är ingen lösning på någon fråga, utan det är bara ett hot mot barnomsorgens kvalitet och utbyggnad och mot hela jämställdheten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i de två betänkandena.

Herr talman! För Inga Lantz är saken tydligen mycket enkel: det är staten som skall ta hand om barnen. När jag hör Inga Lantz förstår jag på nytt att det går en skiljelinje mellan en socialistisk och en icke-socialistisk familjepolitik. Det saken gäller är att vpk och Inga Lantz inte kan tänka sig en ökad valfrihet för föräldrar.
Herr talman! Vpk vill att staten skall ta hand om barnen, sade Ulla Tillander. Nej, vi säger inte det, utan vi säger att samhället har en skyldighet att ordna den kommunala barnomsorg som behövs för att barnen skall få en bra omsorg, därför att kvinnor förvärvsarbetar i så stor utsträckning och därför att det är bra för barnen. I första hand vill vi bygga ut den kollektiva barnomsorgen för barnens egen skull, inte för arbetsmarknadens behov. Det är fortfarande bara 30 90 av barnen som får plats på dagis. Det finns en ideologisk skillnad mellan Ulla Tillanders och min uppfattning. Det har visat sig under alla år att det finns ideologiska synsätt på barnomsorgen, där borgare förespråkar privatisering och individualistiska lösningar, vilket också kommer till uttryck i detta vårdnadsbidrag.
Herr talman! Det är verkligen en ideologisk skillnad mellan våra uppfattningar. Det är nog också så att det som vpk säger rent ut, som Inga Lantz här har gjort, mumlar socialdemokraterna i skägget. Därför är det klargörande att höra vad vpk har att säga. Även om mycket av den kommunistiska vokabulären har förlorat sin glans och numera bara är kvarlevor efter avstalinisering och perestrojka är det uppenbart att vpk har svårt att bemästra människors ökade krav på att själva få bestämma och själva avgöra vad som är bäst för dem.
Herr talman! Det är varken Stalin eller Gorbatjov som styr vpk:s barnomsorgspolitik. Vad vi utgår från när vi talar om familjepolitik och barnomsorg är barnens behov av en god och tillräckligt utbyggd barnomsorg.

Herr talman! Vi har nu en gemensam debatt om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna och barnomsorgen — de frågorna hänger ihop — men vi är också två socialdemokrater från utskottet som deltar. Anita Persson kommer främst att tala om barnomsorgen. Jag skall koncentrera mig på den mera övergripande familjepolitiken och den ekonomiska sidan. När vi har diskuterat färdigt och voterat kommer riksdagen att ha anslagit 21 874 754 000 kr. till barnfamiljerna. Det är en ansenlig summa. Vi kommer också att ha bestämt oss för ett vägval i familjepolitiken.

Den socialdemokratiska familjepolitiken är egentligen utstakad sedan länge, och fram till nu har vi i stort sett haft folkpartiet med oss. Nu har folkpartiet fallit undan och gått samman med moderaterna och centern i förslaget om vårdnadsbidrag, nu utsträckt till dess att barnet fyller sju år. Vårt förslag innebär utbyggd barnomsorg och utbyggd föräldraförsäkring fram till början av 1990-talet. Jag skall svara på den huvudsakliga frågan som riktades till mig: När kommer en precisering av föräldraförsäkringen? Jag kan säga att en sådan precisering kommer före valet. Det vi säger i dag står i utskottets betänkande. Vi förordar en föräldraförsäkring utbyggd till 18 månader fram till början av 1990. Vi kommer också att ge besked om finansieringen. Varje månad av föräldraförsäkringen kostar ungefär en halv miljard kronor brutto. Det är alltså fråga om en kostnad på 5 miljarder för en fullständig utbyggnad till 18 månader, och det är ganska jämförbart med kostnaden för det borgerliga förslaget. Däremot kommer vi säkert att ha olika finansieringsvägar. De ärade ledamöterna i de borgerliga partierna vet att vi inte släpper igenom en krona utan att den är finansierad — all erfarenhet säger att vi är noga på den punkten. Kostnaderna för den enskilde i den framtida familjepolitiken — i den mening vi i dag diskuterar — är litet svåra att beräkna. Allt har sitt pris. Vad vi i dag vet är att statsbidraget till kommunerna för barnomsorgen minskar med hälften om den borgerliga reservationen skulle vinna — vilket den väl inte gör — eller om de borgerliga får majoritet vid höstens val, vilket de troligtvis inte heller får. Det betyder i sin tur ökade avgifter till barnomsorgen med minst 1 000 kr. i månaden per barn. Kostnaderna skall vara avdragsgilla, och därmed förlorar kommunerna ytterligare pengar. Vad frågan i grunden gäller är hur det ekonomiska utrymme som vi tror oss ha under den närmaste tiden skall användas. Det finns också andra kostnader, bl.a. för sjukvård och äldreomsorg. Skall föräldrarna, enligt vårt förslag om föräldraförsäkring, få en ordentlig ersättning för att kunna vara hemma med barnen under en kortare tid, eller skall beloppet betalas ut under längre tid med mycket lägre kompensation? Föräldraförsäkringen ger reella möjligheter under 18 månader. Ersättningen kan sträckas ut i tiden, men beloppet blir då mindre. En modell kan vara att full föräldraförsäkring utbetalas under ett år och att den sedan späds ut under ytterligare två år med en fjärdedels föräldrapenning. Det ger möjligheter till en förkortning av arbetstiden. Föräldraförsäkringen går också in vid sjukdom och viss annan ledighet. Det är alltså ett flexibelt system som vi har.

Den är ju i så fall orättvis redan under de nio månader som den nu utgår under. Jag menar att föräldraförsäkringen är ett bra system, som man skall bygga vidare på utan att krångla till det alltför mycket. De borgerligas förslag är 41 kr. per dag och barn från ett års ålder och upp till sju års ålder. Detta kan faktiskt bli litet konstigt, och jag ser att ni har uppmärksammat det i er reservation. Först skall man ha full föräldrapenning i nio månader, därefter garantibidrag under tre månader, och sedan skall vårdnadsbidraget börja utbetalas igen. I er reservation säger ni att ni kan tänka er att garantibidraget minskar. Vi har för vår del sagt att vi kan tänka oss att garantibidraget ökar. Anledningen härtill är att det finns studerande och andra som inte har fått tillräckligt stor försäkringsgrundande inkomst. Därför bör man ha ett tillfredsställande grundbelopp, som alla har rätt till. Vi har understrukit detta mycket starkt i vårt yttrande över motionerna. Sammanfattningsvis motverkar det borgerliga förslaget jämställdheten mellan föräldrarna. Det är ju viktigt att också pappan kan vara hemma, och det ger föräldraförsäkringen möjligheter till. Detta skapar marginaleffekter, men jag tycker inte att man skall överdriva dessas betydelse. Diskussionen om marginaleffekter leder ibland dithän att det inte skapas rättvisa mellan människor. Förslaget innebär rundgång och byråkrati samt äventyrar utbyggnaden av barnomsorgen. Barn har rätt till sina föräldrar, skriver vi i socialutskottets betänkande. Vi måste därför ge föräldrarna reella möjligheter att vara hemma. Detta gäller inte minst pappor, eftersom vi vill att man delar på föräldraansvaret inom familjen.

Vi framhåller i vårt betänkande att familjepolitiken inte bara är en fråga om barnbidrag, föräldraförsäkring och barnomsorg. Familjen är beroende av många olika faktorer i samhället. När man t.ex. blir sjuk behöver man en sjukförsäkring, och sjukförsäkringen bygger på samma princip som föräldraförsäkringen. Den kritik ni riktar mot föräldraförsäkringen kommer också att gälla sjukförsäkringen. Man är också beroende av den ersättning som man får när man blir arbetslös. Även frågan om full sysselsättning är viktig för barnfamiljerna, liksom fördelningen av föräldrarnas kostnader för barnens skolgång osv. Vi är eniga om att barnfamiljerna är beroende av allt detta, men jag vill här särskilt understryka det förhållandet. Socialutskottet har i sitt betänkande redovisat hur samhällsstödet ökat sedan 1980. Det har skett under en tid av ekonomisk budgetåtstramning för att få den statliga ekonomin i balans. Vi har höjt insatserna från 12 till 24 miljarder, inberäknat bidragsförskott och barnpensioner. Barnbidraget har ökat väsentligt. För en familj med två barn har det ökat från 6 000 kr. till 11 640 kr. För en stor barnfamilj, med fem barn, har det ökat från 18 750 kr. till 50 634 kr. Vi har alltså kunnat öka stödet till barnfamiljerna väsentligt under denna tid. Det redovisas i den borgerliga reservationen att det gjordes insatser också under den borgerliga tiden. Vi har ingen anledning att förneka att det skedde sådana förbättringar, men vi kunde ändå i utskottet 1982 konstatera ”att barnfamiljernas ekonomiska situation blivit utomordentligt svår i en tid med sjunkande reallöner, stigande priser och hyror. Detta hade hårdast drabbat familjer med låga inkomster och flera barn.” Herr talman! För det fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken ansåg utskottet hösten 1982 att det behövdes en helhetssyn, vilket jag också här har understrukit. Olika åtgärder borde samordnas, så att de samlade åtgärderna kunde åstadkomma en ekonomisk utjämning, dels mellan olika typer av barnfamiljer, dels mellan barnfamiljer och andra i samhället. Vi har sedan upprepat denna sats. Vi säger i anslutning till detta i vårt betänkande att barnfamiljerna är beroende av flera förhållanden i samhället, vilket jag också nyss har givit uttryck för. Vi framhåller bostadsbidragets betydelse för barnfamiljerna, vilket jag ännu en gång vill understryka. Om de borgerligas förslag beträffande bostadsbidraget hade fått genomslag i riksdagen, skulle barnfamiljerna ha haft det betydligt svårare. Barnfamiljernas situation är många gånger besvärlig. De har olika behov som skall tillfredsställas, av vilka de viktigaste gäller ekonomin och att få tid för barnen. Jag vill instämma i det som Ulla Tillander sade om familjens mentala situation i det moderna samhället. Det känns viktigt att få till stånd en diskussion om hur barnen har det i vårt samhälle. Vi vill ge barnfamiljerna reella möjligheter att vara hemma en längre tid när barnen är riktigt små, vi vill ge dem grundtrygghet genom barnbidrag och bostadsbidrag fram till dess att barnen kan lämna hemmet och vi vill ge föräldrarna möjligheter till förkortad arbetstid. Jag vill mot denna bakgrund till slut säga att det är viktigt att hålla målet sex timmars arbetsdag levande i vår debatt. Det är en fråga som måste lösas på 90-talet. Då måste vi ta upp en diskussion om hur förkortningen av arbetstiden skall kompenseras. Det kan man naturligtvis inte göra helt. Glädjen att ha barn måste också kosta — det är ju självklart. Men om man skall förkorta sin arbetstid, så krävs det säkert insatser. Familjens situation, föräldrarnas och barnens välbefinnande är grundläggande för framtiden. Jag skulle önska att vi alltid såg familjepolitiken ur barnens perspektiv. Barnen är ju också en glädje — och att föräldrar måste avstå från annat än tid är, som jag har sagt, inget konstigt. Men vi har också ett gemensamt ansvar i samhället, och det är om detta vi talar i dag. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 12 och avslag på samtliga reservationer som är fogade till det betänkandet.

Herr talman! Jag ställde tre frågor till Evert Svensson. För det första: När skall det socialdemokratiska förslaget om förlängd föräldraförsäkring införas? Jag fick inget svar på den frågan. För det andra frågade jag: Hur skall detta förslag finansieras? Jag fick heller inte något svar på den punkten. Vi vet fortfarande ingenting om hur det förslag som socialdemokraterna har lagt fram skall betalas. För det tredje frågade jag: Bekymrar det inte er socialdemokrater att den förlängning som ni föreslår innebär problem från jämlikhetssynpunkt? En trebarnsfamilj där mamman studerade eller var arbetslös före första barnet kan få upp till 700 000 kr. mindre än en familj där mamman hade hög inkomst före första barnet. Jag fick inte heller på den punkten något svar från Evert Svensson. Han ställde däremot en motfråga: Om det nu är så bekymmersamt med föräldraförsäkringen, vill ni ta bort den? Nej, självfallet inte. Jag sade också i mitt första anförande att vi gärna är med om en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Men man måste göra en avvägning. Om man har begränsade resurser måste man välja mellan att bygga ut den del av familjestödet som är inkomstoberoende och den del som är inkomstberoende. Om man väljer den första vägen, ökar man jämlikheten mellan barnfamiljerna. Om man väljer den senare vägen, ökar man ojämlikheten mellan barnfamiljerna. Och det är den senare vägen som ni socialdemokrater vill gå. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av de allmänna värderingar som socialdemokraterna i normala fall brukar stå för. Ni förespråkar en politik som mera gynnar SACO grupperna och TCO-grupperna än LO-familjerna. Ni förespråkar en politik som kraftigt missgynnar dem som studerar och får barn. Ni förespråkar en politik som inte heller bidrar till att öka valfriheten för barnfamiljerna. På dessa punkter skiljer sig alltså den borgerliga modellen, som är en klar modell, från den socialdemokratiska, som ännu är en högst oklar modell.

Herr talman! Också jag kan konstatera att Evert Svensson inte var särskilt precis när det gällde att lämna svar på de frågor som vi har ställt. Och jag kan ha förståelse för det. Socialdemokraterna fick väldigt kalla fötter i samband med att det borgerliga trepartiförslaget presenterades. Det gällde då att helt hastigt försöka få fram någon form av motförslag. Nu säger Evert Svensson att ”vi skall lämna besked före valet”. Det är ju gott och väl. Ni har så oerhört bestämda uppfattningar om effekterna — marginaleffekter, kostnadsutveckling för kommuner och allting annat — beträffande det borgerliga förslaget. Då är det väl ändå märkligt att inte Evert Svensson presenterar någonting av eventuella effekter när det gäller det förslag som han själv tillsammans med sina kamrater har utvecklat i socialutskottets betänkande. Jag tycker att det är besynnerligt att vi inte kan få litet klarare besked när det gäller de frågor som vi har ställt. Här säger Evert Svensson att detta skall genomföras någon gång i början av 1990-talet. Det är inte särskilt konkret. Sedan säger Evert Svensson att familjepolitiken i sin helhet skall ta hänsyn till barnen. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Det beklagliga är emellertid att den socialdemokratiska politiken leder till en styrning som gör att familjerna inte kan välja på det sätt som de anser vara bäst för deras egna barn. Och varför är ni inte beredda att lägga om politiken så att man ökar föräldrarnas möjligheter att välja vad som är bra för deras barn? Evert Svensson sade vidare att familjepolitiken inte bara gäller barnbidrag, vårdnadsbidrag och barnomsorg, utan den gäller också skola och en hel del annat. Visst är det så. Då finns det också anledning att påtala — i samband med att Evert Svensson pekar på den kraftiga uppräkning av stödet till barnfamiljerna som har angetts i betänkandet — att den socialdemokratiska regeringen samtidigt via kraftiga skattehöjningar har tagit ifrån barnfamiljerna ansenliga belopp. Om de miljarder i skattehöjningar som socialdemokraterna har genomdrivit sedan 1982 slås ut på antalet familjehushåll, så blir det en skattehöjning motsvarande ungefär 20 000 kr. per hushåll. Nu går det i och för sig inte att göra en sådan beräkning, men detta exempel visar ändå en hel del. Låt mig ta ett enklare exempel: Ni har höjt bensinskatten med ungefär 1 kr. på tre år. Det motsvarar 1 500 kr. i ökad skatt för de barnfamiljer som har bil och kör 1 500 mil om året. Så nog finns det ett samband mellan den totala ekonomiska politiken och familjepolitiken, Evert Svensson! Det vore ändå bra om Evert Svensson något mer ingående kunde redovisa hur man skall klara den totala familjepolitiken när det gäller en utbyggd föräldraförsäkring.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att socialdemokraterna — som Evert Svensson nu framställer det — helt tycks sakna insikt om att det för många föräldrar betyder oerhört mycket att samhället öppnar möjlighet att ta till vara de värdefulla år, för både föräldrarna och barnen, som infaller fram till skolåldern. Det socialdemokratiska förslaget — om det kommer — blir så dyrt att det på sin höjd kan utsträckas till dess att barnet är ett och ett halvt år. För alltför många är alternativet annars heldagsarbete, åtta timmar, i kombination med långa resor till och från arbetet, så att vistelsetiden för barnen på daghemmet kan bli nio, tio — ja, t.o.m. elva — timmar. Det är inte acceptabelt. För de föräldrarna har socialdemokraterna inget att erbjuda. Och en föräldraförsäkring till dess att barnet är ett och ett halvt år är inget bra alternativ. Evert Svensson räknar sedan upp en del invändningar mot vårt förslag. Dessa invändningar är delvis avslöjande. Han radar upp alla tänkbara argument, t.ex. att vårt förslag skulle försvåra deklarationen. Och han talar om ”rundgång med pengar”. Hur kan man uttrycka sig så slarvigt, när det egentligen är fråga om en rättvisare fördelning av resurserna till barnomsorgen, en fördelning som också ökar föräldrarnas frihet att välja barnomsorg? Vårdslösheten i argumentationen visar vilken konservativ attityd socialdemokraterna numera intar till förändringar, också när förändringarna möjliggör ökad frihet för föräldrarna och när de skapar större rättvisa mellan olika grupper. Den här ivern att till varje pris, av obegripliga skäl, försvara det gamla systemet, visar att det egentligen är fråga om en blandning av prestige och ovilja att förnya ett system med uppenbara brister. I den uppräkning som Evert Svensson gör tas nogsamt med det som Evert Svensson upplever som negativt. Däremot visar han en svagt utvecklad känsla för de positiva värden som vårt förslag innebär, t.ex. att föräldrarna ges möjlighet att vara tillsammans med sina barn. Att man inte gör upp en sådan balansräkning för det egna förslaget kan jag förstå. Man förbigår att skillnaden när det gäller två personer som är hemma hos barnen kan röra sig mellan 470 kr. och 60 kr. Det socialdemokratiska systemet innebär alltså att den högavlönade kan få åtta gånger så mycket för arbete i hemmet som den lågavlönade. Drabbar inte det den lågavlönade och den ensamstående?
Herr talman! Familjepolitiken har ju blivit intressant på senare tid, och det är beklagligt att debatten förs utifrån det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag. Att debatten har fått den begränsningen beror på — den kritiken har ju också framförts här i dag — att regeringen inte har presenterat något eget förslag som alternativ till vårdnadsbidraget. Det finns välgrundade argument mot ett vårdnadsbidrag, men man måste ta på allvar att det förslaget kan framstå som lockande för en del småbarnsföräldrar. Många småbarnsföräldrar har i dag en pressad situation. De har dåligt samvete för att de inte har tid, råd och ork att vara tillsammans med sina barn så mycket som de egentligen skulle vilja. Där kommer också kravet på sex timmars arbetsdag in. Man kan ha förståelse för att föräldrar i den situationen kanske inte riktigt orkar se de samhälleliga konsekvenserna av ett vårdnadsbidrag, se hur reaktionärt det i verkligheten är — de hoppas att vårdnadsbidraget skall vara en lösning på deras egna problem. Men ett vårdnadsbidrag är ingen lösning. Vpk har föreslagit att föräldraförsäkringen skall byggas ut till 18 månader och vara sjukpenninggrundande. Vi har också i jämställdhetens namn föreslagit fyra månaders kvotering. Men det finns en annan sida av det här — det vill jag också säga, eftersom debatten nu går ut på att föräldrar och barn skall vara tillsammans så mycket som möjligt, och det är i och för sig bra. Men vi måste också bygga ut barnomsorgen för mycket små barn. Det finns ett projekt — FAST-projektet — som visar att barn som från mycket tidig ålder fått gå på daghem klarar sig bättre när de börjar i skolan än barn som haft andra former av barnomsorg. De barn som har placerats på daghem redan under sitt första levnadsår klarar sig bäst av alla barn i skolan. Detta gäller oberoende av barnens sociala bakgrund, och det är ett entydigt resultat från det s.k. FAST-projektet, som pågått i ett tiotal år. Dess rapport visar att daghemmen är positiva och utvecklande som ett komplement till hemmen. Nu när vi talar om föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag, skall vi komma ihåg att daghemmen också måste byggas ut för mycket små barn — det är bra för barnen. Kan barnomsorgen dessutom motverka följderna av sociala och ekonomiska skillnader som finns mellan barn som kommer från olika samhällsklasser, är det ett ytterligare bevis på barnomsorgens stora betydelse. Men låt oss alltså inte glömma bort att också mycket små barn behöver barnomsorg.

Herr talman! Göte Jonsson har tagit temperaturen på våra fötter och påstår att vi har fått kalla fötter. Nej, Göte Jonsson. Vi diskuterar mycket hur vi skall ha det med vår familjepolitik, och vi tar oss den tid vi behöver för den diskussionen och för att komma fram till vad vi vill. Jag kan hålla med Inga Lantz om att vårdnadsbidraget kan verka lockande på en och annan. Men det faktum att det kan vara lockande för en och annan behöver ju inte ge oss kalla fötter. Jag vill än en gång framhålla att vi här faktiskt har att göra ett vägval. Våra olika förslag kostar ungefär samma antal kronor — ni har ett mer preciserat förslag än vi, därför kan vi diskutera det mer ingående. Jag har sagt — som svar till framför allt Daniel Tarschys — att vi före valet kommer med ett besked mer i detalj om hur vi vill bygga ut föräldraförsäkringen, och då kommer vi också att tala om hur vi skall finansiera den utbyggnaden. Då är det dags att föra den diskussionen. Vad vi nu har sagt är vår ambition. Det har vi diskuterat i ett stort rådslag och på en partikongress som ägde rum innan det borgerliga förslaget kom. Vad vi säger i vårt yttrande här är i stort sett detsamma som vi sade på partikongressen. När det gäller de bekymmer som anförts från jämlikhetssynpunkt förstår jag bäst Ulla Tillanders argumentation — det var centerns argumentation när det gällde ATP. Föräldraförsäkringen bygger på precis samma princip som sjukförsäkringen och ATP, nämligen inkomstbortfallsprincipen. Den är viktig för att ge reella möjligheter. Däremot har vi sagt — det är viktigt att understryka — att garantibidraget bör vara så väl tilltaget att det ger kompensation också till dem som inte har hunnit skaffa sig den ersättningsgrundande inkomst som är nödvändig.

Herr talman! Beträffande temperaturen vill jag säga att det socialdemokratiska fotarbetet syns på långt håll; man behöver inte gå så nära. Varför inte föräldraförsäkring, frågar Evert Svensson. Ja, vi har inte tänkt riva upp den föräldraförsäkring vi redan har. Ni diskuterar — ni har ännu inte bestämt er— en förlängning av föräldraförsäkringen med sex månader. Vi har bestämt oss för ett vårdnadsbidrag på sex år. Det är två rätt olika storheter, Evert Svensson, också för barnfamiljerna. Jag förstår att ni måste diskutera och att vårt förslag om vårdnadsbidrag och de följder det får attraherar också socialdemokratiska väljare. Bl.a. LO-kollektivet tjänar påtagligt på det borgerliga förslaget. Och det är ingen som förlorar. Beträffande rundgången vill jag säga att det är ett märkligt resonemang som förs. Vad är det för ökad rundgång om statsbidraget, som är avsett till stöd för barnomsorg, går till familjen i stället för till kommunen för familjens konsumtion? Bidraget är ju avsett för barnen i familjen. Om det går till familjen i stället för kommunen är det ingen ökad rundgång. Skillnaden är bara vad det står på adresslappen, vem som får bestämma över dessa 15 000 kr. Vi anser att det är föräldrarna som skall ha bestämmanderätten. Det är ju inte så att de som har kommunal barnomsorg missgynnas — de som redan har och de som kommer att få kommunal barnomsorg tjänar 3 000 kr. per år på det borgerliga förslaget. Låt mig bara påminna om vad förre socialministern Sten Andersson sade när den socialdemokratiska regeringen höjde barnbidraget med 1 500 kr. på en gång. Han sade då att det var den absolut största barnbidragshöjningen i modern tid, och det var riktigt. Då var det oerhört mycket pengar för barnfamiljerna. När vi nu höjer stödet till dem som redan har kommunal barnomsorg med 3 000 kr. säger samma socialdemokrater att detta är försumbara pengar. Ert resonemang går inte ihop, Evert Svensson.

Herr talman! Jag bryr mig inte om huruvida Evert Svenssons fötter är kalla eller varma. Vad jag kan konstatera är att hans händer är tomma. Han har här inte kunnat ge något besked om när det socialdemokratiska förslaget skall genomföras eller hur det skall finansieras, och därför går det inte att diskutera de båda förslagen som likvärdiga alternativ. Vi har å ena sidan ett borgerligt förslag, där det klart definieras när förslaget skall genomföras, hur det skall genomföras, vilka förmåner det skall ge och hur det skall betalas. Och så har vi skuggan av ett förslag från socialdemokraterna, om vilket vi ännu inte har fått veta när det skall genomföras och hur det skall betalas. Det återstår, Evert Svensson, en hel del arbete för socialdemokraterna innan väljarna har två fullvärdiga alternativ. Vi är alla överens om att det i stödet till barnfamiljerna skall finnas både stöd efter inkomstbortfallsprincipen och stöd efter principen lika för alla. När vi nu bygger ut stödet är frågan: Vilken av dessa vägar skall vi välja? Skall vi accentuera den ena komponenten eller den andra komponenten? Då har vi från den borgerliga sidan sagt att det är viktigt att satsa på en utbyggnad som är jämlik, lika för alla, och som också ökar valfriheten. Det är själva idén om ökad valfrihet och flexibilitet som är det viktigaste elementet i det borgerliga förslaget, och det elementet saknas i den vaga antydan till modell som socialdemokraterna hittills har definierat. Det är inte korrekt när Evert Svensson säger att det är lika antal kronor i de båda sidornas förslag, därför att den borgerliga modellen tillför ju småbarnsfamiljerna omkring 4 miljarder kronor. Man ökar överflyttningen från skattebetalare som för tillfället inte har försörjningsbörda till dem som har försörjningsbörda. Det är just härigenom som välfärdsvinsten uppstår — det är härigenom som föräldrarna får större resurser, bättre möjligheter att välja, så på den punkten antar jag att Evert Svensson försade sig. Jag tror att han måste erkänna att småbarnsföräldrarna får mera resurser genom det förslag som reservanterna har förordat. Herr talman! Slutligen ber jag, till förebyggande av missförstånd, att få yrka bifall till de folkpartistiska reservationerna i båda de betänkanden som vi nu diskuterar och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Evert Svensson konstaterade att vårdnadsbidraget kan verka lockande på människor. Ja, vårt förslag har spontant mottagits med stor hänförelse på många håll, och grunden till det är att man tycker att det äntligen kommer ett förslag som tar de nuvarande orättvisorna på allvar. Regeringen har ju också den otacksamma uppgiften att försvara ett förlegat system utan att ha något att sätta i dess ställe. Samtidigt nödgas man kritisera något som passar som hand i handske mot de krav på valfrihet och rättvisa som länge har framförts av barnfamiljerna. För min del tror jag att det blir med vårt gemensamma förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag som det blev med flerbarnstillägget, med ATP åren, med sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar, med föräldrakooperativen samt med den föreningsdrivna barnomsorgen. Ni socialdemokrater gick emot förslagen här i kammaren, med stora ord, men accepterade dem så småningom, därför att de visade sig vara mycket lockande just för barnfamiljerna. Jag vill ställa ett par frågor till Evert Svensson: Vad svarar ni socialdemokrater när allt fler människor får veta att av de 18 miljarder — statliga och kommunala resurser — som barnomsorgen kostar får mellan 40 och 50 96 av förskolebarnen inte någon som helst del? Enligt vårt förslag får alla barn i hela landet del av statsbidraget, och det i åldern ett till sju år. Och vad säger ni om att i de grupper som inget får är största delen löntagare ur LO-kollektivet, medan de som maximalt utnyttjar barnomsorgen är SACO och TCO familjerna? Genom vårt förslag får alla familjer 15 000 kr. per barn mellan ett och sju år, och beloppet skall alltså beskattas och ge ATP-år. Vad svarar ni socialdemokrater när det blir uppenbart för kommuner ute i landet att fördelningen av barnomsorgspengarna är så sned som den är? Till denna orättvisa snedfördelning över landet — mellan enskilda familjer, mellan grupper, mellan regioner — kommer den omständigheten att man länge satsat på en enda barnomsorgsform, nämligen den kommunala. På senare tid har man, om än motvilligt och halvhjärtat, accepterat alternativa barnomsorgsformer, och de har börjat tillåtas. Men det har gått trögt — monopoltänkandet bryter man inte så lätt. Som helhet är den hittills förda familjepolitiken en avslöjande illustration till hur liten förståelse man har för valfriheten, för att också vanliga människor, i vanliga löntagaryrken, har rätt att efter behov och personliga önskemål utforma vårdnaden av barnen och barnens uppfostran på olika sätt.

Herr talman! Det är litet svårt att diskutera med Ulla Tillander, för hon sitter hemma i sin kammare och skriver replikerna i förväg. Den stora hänförelsen måste väl vara att finna i centerpartiet. Enligt den omfattande undersökning som IMU har gjort visar det sig att 22 9e, tror jag det är, av folkpartisterna tycker bättre om det socialdemokratiska förslaget i detta avseende. Jag tror att man kanske skall ha kalla fötter när det gäller den här hänförelsen. Så till detta med LO-grupperna och SACO-grupperna. Vi är naturligtvis medvetna om att det är svårt för LO-grupperna att klara tiden när det gäller barnen. Det beror i mycket stor utsträckning på de arbetsförhållanden som dessa grupper har. När vi har byggt ut systemet kommer säkerligen ett nytt förhållande att föreligga, och kan vi minska arbetstiden — vilket ju är vårt mål —- kommer ett helt annat läge att uppstå. Daniel Tarschys talar om tomma händer, om en skugga av ett förslag och om vaga antydanden. Men är det så vagt att i ett utskottsbetänkande säga att den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen uttalar att föräldraförsäkringen skall byggas ut till att omfatta 18 månader med full föräldrapenning, och att det skall finnas möjligheter att sträcka ut tiden? Är det så vagt? Vad vi inte har angett är den tidtabell som gäller. Till Göte Jonsson: Om vårdnadsbidrag är detsamma som barnbidrag, så kan jag förstå argumenteringen. Men varför höjer man då inte, som folkpartiet vill, barnbidraget? Det måste ju vara den riktiga vägen. Dessutom har jag svårt att förstå vad det är för en konstig gräns som går vid sju år, eftersom barnen faktiskt blir dyrare under senare år. Nej, när vi har vandrat den här vägen ända ut och förslagen ligger jämsides med varandra, så är jag säker på att vårt förslag kommer att vinna gehör.

Herr talman! Jag skall tala över socialutskottets betänkande 13 om bidrag till kommunal barnomsorg. Många av de frågor som tas upp i betänkandet har redan berörts i debatten. Göte Jonsson har framfört de moderata kraven på en familjepolitik med rättvisa och valfrihet, en familjepolitik som ger familjen möjlighet att fatta de viktiga besluten i livet — om hur man vill fördela och kombinera vård och omsorg om hem och barn med förvärvsarbete, om var och av vem man vill att barnen skall tas om hand. Det är en sådan politik som ger bästa grunden både för jämlikhet mellan olika barnfamiljer och för jämställdhet mellan könen. Det är klart att den politiken känns bra för många av barnfamiljerna. Statsbidragen till barnomsorgen ger inte rättvisa och valfrihet, och det familjepolitiska stödet koncentreras alltmer till kommunal barnomsorg. Dessutom har statsrådet Lindqvist sagt att han avser att återkomma till riksdagen med förslag om lagstadgad rätt till barnomsorgsplats för alla barn. I kommunal regi då förstås — och hur skall detta betalas? Men vad får de familjer som av olika skäl inte efterfrågar kommunal barnomsorg? Väljer de en godkänd alternativ form, får de kanske något litet stöd. Väljer de att ta hand om barnen i hemmet, får de ingenting. Men alla förvärvsarbetande får betala skatt till barnomsorgen. På så sätt finns det föräldrar som betalar dubbelt upp för sin barnomsorg. Så går också den offentliga barnomsorgen mest till SACO-grupperna, medan LO-grupperna har svårare för att använda den, såsom har påpekats här flera gånger redan. Det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag och avdragsrätt för barntillsynskostnader skulle utjämna orättvisorna och ge barnfamiljerna ökad valfrihet. Föräldrarna kan använda vårdnadsbidraget till att betala för den barnomsorg som de anser bäst. Utskottsbetänkandet nr 13 är en belysande läsning. Det som står på s. 19 och som Göte Jonsson redan har läst upp förtjänar att läsas igen och markeras: ”- —— föräldrarnas önskemål bör vara styrande när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Många föräldrar önskar plats i familjedaghem för sina barn. Andra föredrar föräldrakooperativ eller annan alternativ barnomsorg. Ibland är verksamhet under en del av dagen till fyllest, i andra fall efterfrågas heldagsomsorg. Om föräldrarna skall kunna välja den omsorgsform för barnen som passar familjen bäst, måste således en mångfald alternativ kunna erbjudas.” Denna text torde många av de svenska familjerna skriva under på, men mot detta reserverar sig socialdemokraterna. Socialdemokraterna reserverar sig mot valfrihet för föräldrarna, mot mångfald, mot alternativ! De kritiserar det borgerliga förslaget men har inget eget förslag. Statsbidragssystemet underlättar inte rättvisa och valfrihet. Nej, ett nytt statsbidragssystem måste till, ett system som är neutralt gentemot alla omsorgsformer oavsett huvudman, som inte diskriminerar familjedaghem och enskilda och kommunala deltidsförskolor, som inte ensidigt gynnar långa vistelsetider och som medför skyldighet att ta upp alla alternativa omsorgsformer som uppfyller kvalitetskraven i barnomsorgsplanerna. Inte heller får det vara regler om öppettid på åtta timmar som förutsättning för bidrag. Detta missgynnar deltidsöppna daghem. Jag vill fråga socialdemokraterna: Varför skall inte statsbidrag utgå till deltidsgrupper, öppna förskolor eller trefamiljssystem som drivs av annan huvudman än kommunen, alltså kristna deltidsgrupper, montessorideltidsförskolor, invandrarförskolor på deltid eller andra alternativa deltidsgrupper? Varför skall inte de behandlas likvärdigt med andra deltidsförskolor? Självklart måste statsbidrag kunna utgå till förskolor som drivs av församlingar inom svenska kyrkan. Många föräldrar har en mycket stark önskan om att låta sina barn få gå i en kristen förskola. Varför skall då inte svenska kyrkans förskolor på heltid eller deltid kunna få ett likvärdigt stöd? Och varför skall inte två förskollärare som så att säga startar eget och driver sin förskola som ett litet företag kunna få ett likvärdigt stöd? Förskollärare och barnskötare med kanske lång erfarenhet, med egna idéer och initiativförmåga skulle kunna starta och driva egen verksamhet och forma den efter sitt kunnande. Detta är en viktig framtidsfråga för alla de kvinnor som arbetar i den offentliga barnomsorgen. Varför skulle inte de kunna få starta eget eller välja att arbeta i den enskilda barnomsorgen? Barnomsorgspersonalens ställning, valfrihet och möjligheter skulle stärkas, precis som vårdpersonalens ställning, valfrihet och möjligheter skulle öka om vi fick fler enskilda alternativ inom vården. Familjer och barn är olika och har olika behov. Därför behövs mångfald. Därför måste vi släppa loss alternativen. I Malmö har under de två första åren med borgerlig majoritet över 700 platser tillkommit i barnomsorgen, huvudsakligen i form av enskilda daghem. Inom kort tillkommer ytterligare 500 platser. Detta visar hur man med en positiv inställning, med hjälp och stimulans, kan få antalet platser att öka. För samma kostnad för kommunen som en kommunal daghemsplats får man ungefär två nya platser i enskilda daghem. Trots detta har de enskilda daghemmen en större andel förskollärare. Under socialdemokraternas sista tre år i Malmö tillkom enbart 120 platser. Det visar att så länge socialdemokraterna fortsätter att ensidigt stödja kommunal barnomsorg kommer det att vara omöjligt att bygga ikapp bristen. Liknande resultat som i Malmö har uppnåtts i Uppsala. Tre gånger så många barnomsorgsplatser beräknas tillkomma under de borgerliga åren som under den senaste socialdemokratiska mandatperioden och till en väsentligt lägre kommunal kostnad. Resultaten i de borgerligt styrda kommunerna hade säkerligen blivit ännu bättre om inte regeringen hindrat bl.a. just personaldrivna daghem. Sådana hinder försvinner med borgerlig familjepolitik och ett likvärdigt och neutralt statsbidragssystem till barnomsorgen. Många alternativ är nödvändiga för att tillgodose familjernas skiftande behov och för att tillgodose personalens behov av att kunna välja var man vill arbeta. I en reservation säger vi också att det bör åligga socialstyrelsen att informera kommunerna om alternativ barnomsorg så att utvecklingen stimuleras. Ett utvecklingsarbete som bör stödjas är det som sker i Lund. Ett av alternativen i barnomsorgen är familjedaghemmen. De är också flexibla och mindre kostnadskrävande än daghemmen. Många föräldrar anser att familjedaghem är det bästa för deras barn. Det är därför självklart att även dagbarnvårdare skall ha rätt till barnomsorg för sina barn på samma grunder som andra förvärvsarbetande och att barnen måste kunna placeras som dagbarn i dagbarnvårdarens hem. Ersättning skall då utgå även för vård av de egna barnen. Det är fullständigt orimligt att det skall räknas som arbete att ta hand om andras barn och inte de egna. Flera av de moderata reservationerna i betänkande 13 behandlar innehållet i förskoleverksamheten. Vi moderater anser att barn behöver en pedagogisk, välstrukturerad och systematisk träning som förberedelse för skolan. Deras nyfikenhet och intresse av att lära måste tas till vara och stimuleras i homogena grupper och på ett helt annat sätt än som kan ske i barnomsorgen — hur den än är. De flesta barn har behov av en ”riktig” förskola som förberedelse för skolstarten. Sådana förskolor finns i många andra länder. I Frankrike finns ”F'ecole maternelle” som utgör basen i skolsystemet. Detta ger den en mycket viktig roll i utbildningen och i det franska samhället. Halva socialutskottet hade ju i somras möjlighet att studera den franska förskolan. Även om mycket av den svenska skolförberedande träningen av förskolebarn liknar det som sker i den franska förskolan, har vi mycket att lära av I'ecole maternelle. Den franska förskolan skulle kunna ge värdefulla impulser för en utveckling mot en svensk mer skolförberedande förskola som har skolan till huvudman och där skolöverstyrelsen utformar det pedagogiska programmet. Deltidsförskolan borde kunna utvecklas till en sådan skolförberedande förskola. Även enskilda skolförberedande förskolor bör uppmuntras. De arbetar ofta med en pedagogik som är mycket värdefull både för barnen och för den pedagogiska utvecklingen över huvud taget. Montessori är ett bra exempel på detta. Det främsta är då att dessa deltidsförskolor måste vara berättigade till statsbidrag. Herr talman! Mycket av vårt kulturarv skulle vara obegripligt om den pedagogiska verksamheten frångick kristna grundvärderingar. Vi anser det självklart att förskolans verksamhet skall utgå från att varje människa är unik och har ett eget värde liksom att den skall bygga på den etik och den tradition av humanism och medmänsklighet som grundas på kristendomen. Det kristna kulturarvet får inte försummas. Vi anser också att det måste råda allsidighet och objektivitet i förskolan, så att alla föräldrar kan skicka sina barn till förskolan med förtroende. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till alla reservationer som har moderata namn i socialutskottets betänkande 13.

Herr talman! Enligt socialutskottets socialdemokrater och kommunister är det ingen måtta på allt elände som det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag skulle leda till. Jag skall ändå ta upp några av dessa påståenden som hänger ihop med förslagets mera samhällsekonomiska konsekvenser. Först frågan om höga marginaloch tröskeleffekter. Det är sant att marginaleffekterna ökar när vårdnadsbidraget införs. Det är inte bra, men det kan accepteras därför att det bara gäller en kort tid, när barnen är små. Precis på samma sätt uppkommer tröskeleffekter också vid övergång från föräldrapenning till förvärvsarbete — och då blir det praktiskt taget alltid större än 100 96. På ett sätt, herr talman, gläder det mig att socialdemokraterna i socialutskottet fäster en viss vikt vid marginaleffekterna. Det skulle vara utomordentligt om de kunde förmedla denna syn till sina partivänner i t.ex. skatteutskottet eller finansutskottet, så att vi kunde få till stånd en ordentlig sänkning av marginalskatten, gärna också minskad betydelse för bostadsbidraget. De positiva och permanenta konsekvenserna av sänkta marginalskatter är nämligen av oerhört mycket större betydelse för arbetsutbudet än de höjningar av marginaloch tröskeleffekter som under en kort tid följer av vårdnadsbidrag eller utbyggd föräldraförsäkring. Jag vill därför fråga Anita Persson om hon nu vill aktivt arbeta för en kraftig sänkning av marginalskatten. Jämställdheten hotas, sägs det ibland. Kvinnorna drivs tillbaka till spisen. Det hänger ihop med höga marginaleffekter, och det skulle i så vara ännu mer framträdande vid en utbyggd föräldraförsäkring. Jag är för min del helt övertygad om att det inte förhåller sig så. Jag tror inte att vare sig vårdnadsbidrag eller utbyggd föräldraförsäkring hotar jämställdheten. I dag förvärvsarbetar mer än 85 96 av alla småbarnsmammor och över 90 96 av alla mammor med skolbarn. Ingen ung flicka planerar i dag för en livslång hemmatillvaro. Vad det handlar om i dag är att bättre kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. Menar socialdemokraterna inte allvar när de talar om ”mer tid för barnen”? Var skall den tiden tas? Evert Svensson talade om sex timmars arbetsdag — det blir en rejäl minskning av arbetstiden. Vad som kan hända om det borgerliga förslaget antas är ju att några föräldrar med hjälp av vårdnadsbidrag får just det extra tillskott som gör det möjligt för dem att vara hemma ytterligare en liten tid eller förkorta sin arbetstid. Särskilt med flera barn i förskoleåldern kan detta inträffa. Vill socialdemokraterna förbjuda det? Vad är det för fel med att låta föräldrarna själva få avgöra? Är det inte i själva verket mycket rimligt? Herr talman! Nästa invändning gäller finansieringen av vårdnadsbidraget. Det kommer att leda till att dagistaxan höjs med 200 22 eller någon annan förfärligt hög siffra, säger man, uppenbarligen i avsikt att skrämma föräldrarna. Procentsiffran är faktiskt helt ointressant. Verkligheten handlar om kronor och ören, och verkligheten är att dagistaxan kommer att höjas med 12 000 kr. per heltidsplats, medan föräldrarna för varje förskolebarn får ytterligare 15 000 kr. Alla som vill kommer alltså att kunna betala den höjningen av dagistaxan med hjälp av vårdnadsbidraget och ändå få pengar kvar, nämligen 3 000 kr., skattefritt. Den som säger att detta blir en förlust saknar de mest elementära kunskaper i räkning. Förmodligen kan många dagisbarn själva räkna ut att mamma och pappa får mer pengar kvar. Resterande finansiering leder till skattehöjning, sägs det. 30 öre högre kommunalskatt, står det i utskottsbetänkandet. Den föreslagna indragningen på 1,8 miljarder kronor för 1989 ger utrymme för en kommunal expansion på ca 1 Jo utan någon försämrad finansiell situation. Där ingår utbyggd barnomsorg. 1,8 miljarder är nästan exakt lika mycket som regeringen själv föreslog i indragning för i år. Då motiverades detta med att kommunerna inte skulle växa med mer än just 1 96 per år, en siffra som socialdemokraterna upprepade så sent som vid behandlingen i höstas av långtidsutredningen. Enligt långtidsutredningen skulle den siffran gälla varje år t.o.m. år 1995. Nog är det litet konstigt att när socialdemokraterna drar in 1,8 miljarder kronor från kommunerna händer ingenting, men när de borgerliga partierna gör samma sak måste skatten höjas med 30 öre. Folkpartiet föreslår också mindre statlig detaljstyrning, mer av konkurrens och enskilda alternativ, mer användning av entreprenader etc. — förslag som enligt samma långtidsutredning skulle kraftigt öka produktiviteten och frihetsgraderna hos kommunerna. Dessutom skulle välfärden öka genom att fler alternativ i servicen blev tillgängliga. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna är så pigga på att detaljstyra allt. En annan invändning som förs fram i betänkandet är att vårdnadsbidraget skulle innebära att målet om full behovstäckning inom barnomsorgen inte kan nås. Kommunerna får inte råd att bygga ut, säger man. Statsrådet Bengt Lindqvist har t.o.m. sagt att förslaget om vårdnadsbidrag är ett ”attentat” mot barnomsorgen. Sanningen är att det förhåller sig precis tvärtom. Barnfamiljerna får mer resurser som kan användas för barnomsorg. ”Målet om full behovstäckning inom barnomsorgen står fast.” Så står det i den gemensamma borgerliga partimotionen om vårdnadsbidrag. Om föräldrarna gillar kommunens dagis kommer kommunerna att få precis lika mycket pengar för barnomsorg som tidigare. Den enda skillnaden är att 12 000 kr. mindre per plats kommer i statsbidrag och 12 000 kr. mer per plats kommer i föräldraavgifter. Några föräldrar kanske föredrar annan barnomsorg, och då minskar kommunens kö, dvs. ett annat barn får platsen. När kön blir kortare blir det alltså lättare att nå målet full behovstäckning. En annan effekt av vårt förslag är att omsorgsformer som i dag drivs svart kommer att kunna bli vita. Det är en viktig effekt av förslaget, eftersom det påverkar skattemoralen i hela samhället. Ytterligare en effekt är att omsorgsformer som i dag inte alls finns tillkommer. Vårdnadsbidraget gör det möjligt att få fram nya former av barnomsorg, t.ex. genom att några förskollärare slår sig samman och startar ett dagis, eller genom att någon mormor eller farmor startar ett familjedagis, eller på något annat sätt som ingen här i salen har fantasi nog att föreställa sig men som vinner föräldrarnas gillande. Herr talman! Med den socialdemokratiska nejsägarpolitiken uppnås minst tre negativa saker: den hindrar enskilda alternativ från att komma till, den hindrar familjerna från att välja fritt, den hindrar många kvinnor från att starta eget. Effekten blir med andra ord färre barnomsorgsplatser, sämre valfrihet och näringsförbud för kvinnor. Herr talman! Den socialdemokratiska nejsägarpolitiken utgår nästan alltid från att politikerna vet bäst. Socialdemokraterna vill här i riksdagen bestämma hur landets ca 1,5 miljoner småbarnsföräldrar skall bete sig. Först skall alla barn vara hemma med en av föräldrarna. Sedan skall alla barn in på kommunala dagis och alla föräldrar ut på arbetsmarknaden. Detta är motsatsen till valfrihet. Ingen får bestämma något själv. Vi i folkpartiet vill myndigförklara familjerna. Vi tror på deras förmåga att själva bestämma vad som är bäst för dem och deras egna barn. Jag beklagar att socialdemokraterna är så misstänksamma och misstrogna mot de enskilda familjerna. Jag beklagar ännu mer att socialdemokraterna inte lagt fram något eget förslag, så att föräldrarna själva kan jämföra. När kommer det? Hur skall det betalas? Jag utgår ifrån att socialdemokraterna inte är så ekonomiskt oansvariga att de lägger fram ofinansierade förslag: Intill dess att något konkret socialdemokratiskt förslag med tillhörande finansiering har presenterats är tyvärr varje analys och varje jämförelse alldeles omöjlig. Jag vill därför upprepa den fråga som har ställts från talarstolen flera gånger. När kommer det socialdemokratiska förslaget och hur skall det betalas?
Herr talman! Ett vårdnadsbidrag medverkar till att den finansiering som man föreslår ger orättvisa fördelningseffekter. Finansieringen som man föreslår av detta vårdnadsbidrag med indragning av statsbidrag till barnomsorgen innebär att dagistaxorna omedelbart höjs med 1 000 kr. i månaden. Det handlar alltså om 12 000 kr. om året. I bästa fall blir det kvar 250 kr. per barn och månad av detta vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per år. Dessa pengar räcker inte ens till för att förkorta arbetsdagen till sex timmar om dagen. Vårdnadsbidraget räcker inte heller till för att man skall kunna stanna hemma från arbetet. Vem kan för övrigt leva på 15 000 kr. om året före skatt? Finns det någon som kan leva på detta bidrag? De enda som kan göra det är de kvinnor som har en man som försörjer dem. Det finns en uppenbar risk att familjen väljer att kvinnan trots allt skall stanna hemma med vårdnadsbidraget, eftersom det blir så dyrt att ha barnen på dagis. Det är baktanken i detta förslag. Lönsamheten i kvinnors arbete bedöms fortfarande utifrån barnomsorgskostnaden. Lönsamheten i mäns arbete bedöms sällan utifrån samma premisser. Risken är minimal att någon karl skall stanna hemma med vårdnadsbidraget. De enda som kan tjäna på vårdnadsbidraget är den lilla grupp kvinnor som fortfarande är hemmafruar. Vi vet att mer än 85 96 av alla kvinnor med barn under sju år förvärvsarbetar. Vårdnadsbidraget kan också vara lockande för kvinnor som tvingas stanna hemma på grund av brist på arbete eller barnomsorg. Men det vore förödande om vårdnadsbidraget skulle uppväga sådana självklara rättigheter som rätten till arbete och barnomsorg. Därför är detta vårdnadsbidrag farligt och kan verka förödande lockande. Förslaget är reaktionärt och det kommer att bli en kvinnofälla.
Herr talman! Jag undrar om Inga Lantz har förstått förslaget. 15 000 kr. får mani extra tillskott och 12 000 kr. skall man betala i extra utgifter. Skillnaden är uppenbarligen 3 000 kr. — som man har kvar. Det är ett plus! Jag kan inte förstå att någon människa kan förlora på detta, vilket är vad Inga Lantz sade. Jag kan däremot förstå och hålla med om att ingen kan leva på vårdnadsbidraget — det är inte heller meningen. Men det blir då fullständigt ohållbart, Inga Lantz, att hävda att införandet av vårdnadsbidrag skulle driva kvinnorna tillbaka till spisen. Jag tror uppriktigt sagt inte att några unga flickor eller kvinnor i dag är intresserade av annat än en stark anknytning till arbetslivet. Däremot tror jag att människor vill ha möjlighet att friare kunna bestämma hur mycket tid de skall spendera med barnen och hur mycket de skall förvärvsarbeta under den korta perioden barnen är små. Vårdnadsbidraget kommer att leda till att föräldrarna får möjlighet att välja själva. Det tycker vi är bra.
Herr talman! Med den höga förvärvsfrekvens och den utbildningsbakgrund som många kvinnor har tror inte heller jag att de kommer att gå tillbaka till spisen. Däremot borde man satsa på en utbyggd barnomsorg. Det har man inte gjort. Varken de borgerliga partierna eller socialdemokraterna gör det i den utsträckning det behövs. Eftersom det kommer att bli mycket dyrare att bygga ut barnomsorgen, är ett vårdnadsbidrag en ytterligare attack på både kvalitet och kvantitet inom barnomsorgen. Att få 41 kr. per dag eller 250 kr. per månad före skatt är inget realistiskt alternativ. Totalt sett är vårdnadsbidraget mycket dyrt — 8,5 miljarder kronor. Dessa pengar borde satsas på en utbyggd barnomsorg i stället. De 1,8 miljarder kronor som kommunerna blir av med måste kommunerna på något sätt finansiera. Det finns inte så många vägar att välja mellan. Antingen får man höja taxor och avgifter för den kommunala servicen eller också får man minska på servicen. Det är de två vägar som man kan gå. Det sista alternativet är en skattehöjning. Vi vet att det är barnfamiljer, äldre och handikappade som är mest beroende av kommunernas service. När kommunerna tvingas spara är det just dessa grupper som råkar illa ut. Jag tror att ett vårdnadsbidrag kommer att slå mot just dessa grupper, de svaga i samhället, barnfamiljerna och mot barnomsorgen i stort.
Herr talman! Jag tror att Inga Lantz har alldeles fel. Jag är övertygad om att nu när alla riksdagspartier har skrivit under partimotioner på att målet om full behovstäckning inom barnomsorgen står fast, så kommer detta att motsvaras av aktiviteter i kommunerna. Det är den första poängen. Inga Lantz sade något som var litet konstigt. Hon hävdade att det blir dyrare att bygga ut barnomsorgen. Nej, det förhåller sig precis tvärtom. Med förslaget om vårdnadsbidraget och neutrala statsbidragsregler kommer en mängd nya former av barnomsorg som inte har funnits förut att se dagens ljus. Flera av dessa omsorgsformer är sannolikt billigare än i dag. Impulser från den typen av barnomsorg kommer att överföras från kommunala barnomsorgsformer. Sannolikheten är att effekten blir att barnomsorgen blir billigare per plats i framtiden. Får jag också stryka under att vi ser det som oerhört angeläget att barnomsorgen verkligen byggs ut till den fulla behovstäckningen. Bara om två förutsättningar är för handen är valfriheten verklig, dvs. man skall ha ekonomiska möjligheter att välja, men man måste också ha tillgång till barnomsorg utanför hemmet. Om några av förutsättningarna saknas blir det inte en riktig valfrihet. Därför är det oerhört viktigt att poängtera att en utbyggd barnomsorg och full behovstäckning ingår i det gemensamma borgerliga förslaget om familjepolitiken.

Herr talman! Jag kommer att ta upp några av de frågor som behandlas i betänkande nr 13. Barn liksom vuxna är olika, har olika förutsättningar, behov och önskemål. Alla små barn-har dock ett gemensamt. De behöver alla omsorg. Eftersom barnens och familjernas behov och önskningar varierar, borde det också vara närmast självklart att barnomsorgen skall vara mångsidig och varierad. Det är emellertid inte lika självklart för alla. Nu liksom många gånger tidigare kan man se en klar skiljelinje mellan de socialistiska partierna och oss andra, där vi från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet vill se mångfalden och därmed en ökad valfrihet för barnfamiljerna. Det är framför allt genom utformningen av det statliga stödet som man anger hur man vill att omsorgen skall se ut. Socialdemokraterna har genom åren haft ett synnerligen snävt synsätt där de kommunala daghemmen mycket starkt har prioriterats. Familjedaghemsverksamheten har mera halvhjärtat accepterats som ett ofrånkomligt komplement. Nu vill jag emellertid gärna erkänna att det under senare år har, som vi ser det, skett en förändring till det bättre. Det statsbidragssystem som riksdagsmajoriteten beslutade om 1983 och som bl.a. vi från centern hårt kritiserade, finns det numera ingenting kvar av. Även om också det nuvarande systemet har brister, vilket jag återkommer till, är det ändå klart bättre än det förra systemet. Men det finns alltså fortfarande åsiktsskillnader mellan oss. Det främsta exemplet har redan tidigare debatteras flitigt, nämligen vårdnadsbidraget. Bl. a. innebär det att vi vill ta en del av barnomsorgspengarna för att ge småbarnsföräldrarna direkt i handen att användas efter eget val. En annan skillnad kommer till uttryck i synen på vilka omsorgsformer som skall få del av statsbidraget. Det har skett lättnader i det tidigare så hårda regelsystemet. Detta har bl.a. inneburit att vi utöver kommunala daghem också fått daghem drivna av ideella organisationer och i föräldrakooperativ form. Det är bra. Men fortfarande förhindras flera verksamhetsformer från att komma in på det privilegierade statsbidragsberättigade området. Regler na för detta är närmast obegripliga. Det är t.ex. inte tillåtet för några förskollärare att starta ett daghem, hur duktiga och välmeriterade de än är. En missionsförsamling kan starta en förskola, men inte en församling i svenska kyrkan. Visst är det obegripligt! Det är inte konstigt att människor efterlyser logiken i det politiska beslutsfattandet, när det tar sig sådana här uttryck. I den socialdemokratiska reservationen nr 2 kommer det fram att man är rädd för en segregation av barnomsorgen, om det skulle bli tillåtet med fler omsorgsformer. Jag tror att det är en överdriven farhåga. Ingen lär kunna förneka att vi under långa tider med hårt styrande regler och med ett begränsat verksamhetsutbud faktiskt har haft en segregation inom barnomsorgen. Det har t.ex. varit så, att det på många daghem knappast har förekommit några barn till föräldrar i LO-grupperna. För oss i centerpartiet är det naturligt att ge småbarnsföräldrarna förtroendet att själva välja omsorgsform för sina barn. Det är också naturligt för oss att överlåta ett större ansvar på kommunerna när det gäller att möta barnfamiljernas behov. Sedan länge har vi hävdat att barnomsorgen skall byggas ut, så att alla som efterfrågar en plats också skall få en. Det skall vara en hög kvalitet på all omsorg samtidigt som det skall ges möjlighet för föräldrarna att ta del av och också påverka innehållet. Vi anser nämligen att det är mycket viktigt att barnomsorgens pedagogik utarbetas tillsammans med föräldrarna för att barnen på ett naturligt sätt kan få kontakt med vuxenvärlden och med de vardagssysslor som förekommer i hem och familj. Det är också viktigt att barnen får kunskap om de etiska grunder som vårt samhälle vilar på liksom bakgrunden till de traditioner som finns i vårt samhälle. Sådana pedagogiska inslag måste, inkl. kunskap om natur och omgivning, delges barnen utifrån de förutsättningar förskolebarnen har. För oss i centerpartiet har det alltid varit självklart att också familjedaghemmen skall uppmuntras och få del av insatser för att höja kvaliteten. Det råder inget tvivel om att familjedaghemmen fyller ett mycket stort behov, och att det för många är det bästa alternativet. Vad vi, och många med oss, har saknat och många gånger efterlyst är bl.a. ett initiativ från socialstyrelsen för att stödja och uppmuntra också den här verksamhetsformen på samma sätt som man gör med den institutionella omsorgsverksamheten. Därmed skulle man ge dagmammorna en högre yrkesstatus. Under det senaste året har det glädjande nog hänt en del. Det har nämligen getts ut några skrifter som vänder sig dels till politiker och personer i ledande ställning, dels till yrkesverksamma. Det finns anledning att hälsa med tillfredsställelse att man börjat intressera sig för den här gruppen, inte minst mot bakgrund av att inte mindre än 162 000 barn tas om hand i familjedaghem. Samtidigt är det en ökande andel av föräldrar till skolbarn som väljer denna form. Vi från centerpartiet är övertygade om att man ute i kommunernas socialförvaltningar och socialnämnder har kompetens för att avgöra när en verksamhet uppfyller nödvändiga kvalitetskrav och därmed är lämplig att tas in i barnomsorgsplanen. Med den ökade flexibilitet som vi förordar, kan man snabbare bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning på så sätt att det blir möjligt att bättre än nu möta barnfamiljernas behov. Då ökar också deras trygghet och trivsel i tillvaron. I dag finns det inga möjligheter att få statsbidrag för barnomsorg som drivs i svenska kyrkans regi. Eftersom intresset för och efterfrågan på kristna alternativ i barnomsorgen kraftigt ökar i hela landet uppstår frågan: Av vilket outgrundligt skäl är svenska kyrkan förhindrad att arbeta på samma villkor som andra? Hos många föräldrar finns en förväntan att kyrkan kan tillföra daghemsverksamheten något väsentligt. En miljö som är präglad av lek, ansvarstagande, gemenskap och andakt är vad många efterlyser. Eftersom både muslimer, mosaiska trosbekännare, katolska församlingar och frikyrkor kan få statsbidrag till barnomsorgsverksamhet, ter det sig ofattbart att just svenska kyrkan ställs utanför. De argument som utskottsmajoriteten anförde till sitt försvar är verkligen inte övertygande. Barnomsorg i föräldrakooperativ form är en tämligen ny företeelse. Intresset ökar dock alltmer. Initiativet till att starta föräldrakooperativ kommer vanligtvis från föräldrarna själva. De som skall vara banbrytare på en ort måste vara utrustade med stor energi, vilja och envishet. Det skulle underlätta högst betydligt om exempelvis socialstyrelsen fick till uppgift att sammanställa ett material om olika förekommande modeller av kooperativa dagoch fritidshem samt hur man lämpligen kan gå till väga när man startar ett sådant. Ett uppdrag av det slaget skulle också vara en markering av att man från riksdagen uppmuntrar den här typen av verksamhet, där föräldrar bevisligen deltar i omsorgen av sina barn på ett alldeles särskilt aktivt sätt. Utskottsmajoritetens svar på motionskravet i det här sammanhanget är inte alls relevant. Man hänvisar till ett material som mycket litet har med den här frågan att göra. Det är inte bara inom sjukvården som man kan konstatera eller befara kriser. Inom hela vårdområdet finns numera avsevärda rekryteringsproblem. Också inom barnomsorgen lämnar många sitt yrke. Förskollärare och barnskötare övergår till annan verksamhet. Eftersom man inte klarar av att nyrekrytera i motsvarande grad uppstår nu en ökande personalbrist. Skall vi klara av utbyggnadsmålet som riksdagen har uppsatt, måste vi ha tillgång till välutbildad personal om en hög kvalitet skall kunna upprätthållas. Det ”program” som utskottet hänvisar till finns det anledning att vara skeptisk till, eftersom inte minst utbildningen av förskollärare har varit tämligen planlös. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer i betänkande 13 där centerns ledamöter finns angivna och i övrigt till utskottets hemställan.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Prot. 1987/88:94 Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall 6 april 1988
Herr talman! Det var Rosa Ösths rosande av familjedaghemmen som fick mig att begära replik. Vpk är ju litet kritiskt inställt till familjedaghem. Vi tycker att det är en privat form av barnomsorg. I stället vill vi satsa på daghem och fritidshem, som vi tycker är en bättre omsorg. Det är både en kollektiv omsorg och en pedagogisk omsorg. För någon tid sedan stod att läsa i tidningen Riksdag & Departement att kvaliteten inom barnomsorgen på flera punkter har blivit sämre. På daghemmen trängs allt fler barn på mindre yta, samtidigt som det går allt fler barn per dagmamma.
Herr talman! Det jag särskilt betonade i mitt anförande när det gäller familjedaghemmen var hur viktigt det är att man hela tiden också kommer ihåg den verksamheten för att kunna ge den stimulans och höja kvaliteten. Jag tycker inte att det är bra med sju eller fler barn i ett familjedaghem. Anledningen till att vi har det så i dag är ett resultat av de beska frukterna vi får skörda efter ett undermåligt statsbidragssystem som beslutades 1983. Det har verkat styrande på så sätt att heltidsbarnen har placerats i daghem och alla deltidsbarn i familjedaghem. För att en dagmamma med de premisserna skall kunna få en acceptabel inkomst tvingas hon ta så många barn. Det är förklaringen.
Herr talman! Förklaringen till att det finns så många familjedaghem är att man inte har byggt ut den vanliga daghemsomsorgen och att det har funnits ett motstånd i kommunerna mot att satsa på daghem. Man har tyckt att det var bättre med familjedaghem. Det har varit mer flexibelt, och man har trott att det skulle bli billigare, vilket det inte blir. I den kommun som jag har följt verksamheten i under 20 år krävde de borgerliga partierna större satsning på familjedaghem eftersom det var mer följsamt jämfört med deras ideologi, och det kan jag förstå. Därför har vi så många familjedaghem. Men vore det inte bättre att satsa på att utbilda de dagmammor som finns till förskollärare och se till att de kommer in i den vanliga kommunala barnomsorgen, så att man på det sättet får en bättre kommunal barnomsorg?
Herr talman! Jag tror inte att jag kan komma överens med Inga Lantz, som är helt låst i sin kollektivistiska syn. Eftersom vi fortfarande — trots att familjedaghemsverksamheten är väl utbyggd — har en kö av människor som efterfrågar just den barnomsorgsformen, finns det anledning att också fortsättningsvis satsa på den och satsa på att höja kvaliteten där; på den punkten är vi i alla fall överens.